Herr talman! Vår utrikeshandel och handelspolitik återverkar på många sätt direkt i vår ekonomiska vardag. Många företags framtid står och faller med att de kan få tillgång till utländska marknader och att deras produkter kan erbjudas till konkurrenskraftiga priser. Importerade varor är ett viktigt inslag i vår välfärd. En stor del av förklaringen till den enastående standardutveckling som vi haft i Sverige under efterkrigstiden ligger i vårt aktiva deltagande i den internationella arbetsfördelningen. Handelsfrågornas återverkningar i medborgarnas vardagsekonomi är emellertid inte alltid uppenbara. På två år har vi kunnat vända ett underskott i handelsbalansen på nära 6 miljarder kronor till ett överskott på mer än 24 miljarder. Den svenska bytesbalansen har under samma tid svängt från ett underskott på nära 23 miljarder till ett överskott på någon miljard. Dessa uppgifter är imponerande i sig. Men det är först när man får klart för sig att de förhållanden som dessa abstrakta sifferuppgifter beskriver i själva verket leder till tryggade arbetstillfällen, högre inkomster, en starkare ställning gentemot utländska kreditgivare och minskade behov av åtstramningsåtgärder som uppgifterna får ett verklighetsnära innehåll. Den utomordentligt starka omsvängningen i handelsbalans och bytesbalans sedan år 1982 har kunnat genomföras tack vare en god samklang mellan ekonomisk politik, handelspolitik, löntagarorganisationernas ansvarstagande och företagens kraftfulla exportsatsningar. I slutet av 1970-talet och början av 1980-talet drog landet på sig betydande utlandslån. Enbart räntan på utlandsskulden uppgick till nära 20 miljarder förra året. Detta tvingar oss att under lång tid framöver få till stånd stora handelsöverskott. Utsikterna härför påverkas givetvis av den internationella ekonomiska situationen. Återhämtningen av världsekonomin fortsätter. För OECD-området som helhet beräknas den ekonomiska tillväxten under år 1985 bli 3 26. I USA dämpas tillväxten något och förväntas bli drygt 3 26. Tillväxten i Västeuropa förväntas bli oförändrad, ca 2,5 96. I Japan beräknas den minska obetydligt, till 5 2. Även för många u-länder ser den ekonomiska situationen ut att ljusna efter en besvärlig stagnationsperiod. År 1984 ökade världshandeln med 9 26 och bidrog därmed väsentligt till tillväxtökningen. För i år förutses en lägre tillväxt i världshandeln — omkring 4-5. Den ekonomiska utvecklingen är dock inte — trots den relativt gynnsamma utvecklingen under år 1984 — utan problem. Den höga arbetslösheten i Västeuropa har inte givit vika. Stora obalanser förekommer fortfarande i världsekonomin. Till följd av den starka dollarn har de amerikanska handelsoch bytesbalansunderskotten nått rekordnivåer. Detta underblåser protektionistiska krav. U-ländernas skuldsituation är fortfarande mycket allvarlig, och det internationella ränteläget är oroväckande högt. Integrationen av i-ländernas ekonomier fortsätter i snabb takt, pådriven inte bara av handelsoch investeringsflöden utan också av en snabb teknologisk utveckling inte minst på kommunikationsområdet. I denna integration blir u-länderna, främst de mer utvecklade, alltmer delaktiga. Det ökade beroendet länderna emellan och de stora ekonomiska problem som måste lösas ställer allt större krav på bättre samordning såväl nationellt som internationellt av den ekonomiska politiken, valutapolitiken och handelspolitiken. En bättre samordning skulle medföra att de olika ländernas åtgärder förstärkte varandra. Även relativt begränsade insatser skulle därigenom få betydande samlade effekter. Vårt nuvarande välstånd hade inte varit möjligt utan en öppen internatio nell handel. Medvetna om detta har svensk industri och fackföreningsrörelse utvecklat större motståndskraft mot protektionistiskt tänkande än sina motsvarigheter i många andra länder. Exportens positiva inverkan på sysselsättningen spelar här en stor roll. Vår traditionella frihandelspolitik har sålunda bred förankring i det svenska samhället. För vår försörjning är vi beroende av en väl fungerande import. Detta gäller inte minst industrin som i hög grad utnyttjar utländska insatsvaror för sin produktion. De multilaterala regelsystem som byggts upp under efterkrigstiden stärker de små ländernas ställning och gör det svårare för stora länder och handelsblock att ensamma fastlägga villkoren för utrikeshandeln. Dess värre har emellertid respekten för dessa spelregler minskat under senare år genom ökad protektionism och bilateralism. En ökad bilateralisering är negativ inte bara därför att den missgynnar de små staterna och därför att den leder till ekonomiskt slöseri. En sådan utveckling är farlig också därför att den utgör en grogrund för konflikter mellan länder. Hittills har återverkningarna på Sverige av denna utveckling varit relativt begränsade, inte minst tack vare vårt medlemskap i EFTA och vårt frihandelsavtal med EG. Skulle bilateraliseringen utvecklas kan vi dock lätt hamna i en situation som leder till växande problem för oss. Risken är att vi blir sämre behandlade än de större länderna och handelsblocken eller kommer i kläm mellan andra länders uppgörelser. Protektionismen tar sig nu uttryck i former som är svårare att angripa än tidigare, t.ex. som s.k. frivilliga åtaganden av exportörsländer vid sidan om GATT-reglerna. Spridningen av dessa s.k. gråzonsåtgärder är allvarlig: gapet mellan GATT:s regler och verkligheten kan till slut bli för stor för att man skall kunna tala om ett sammanhållet multilateralt system. Det är allvarligt att det ännu inte gått att vända denna utveckling, trots att den ekonomiska situationen förbättrats. Gråzonsåtgärder innebär i praktiken att exportlandet förlorar möjligheten att åberopa sina GATT-rättigheter. Sverige har därför all anledning att motsätta sig krav på s.k. frivilliga exportbegränsningsåtaganden. Andra inslag i utvecklingen mot ökade hinder för den internationella handeln är de amerikanska begränsningarna av teknikexport. De är inte nya men har under senare år kommit att tillämpas mer restriktivt. Det finns risk för att handeln mellan Sverige och USA skulle kunna försvåras till följd av ökad byråkrati om de amerikanska bestämmelserna skulle skärpas. Regeringen har vid upprepade tillfällen framfört sina invändningar till den amerikanska regeringen. Vi utgår ifrån att USA inte vidtar åtgärder som skulle störa vår handel. Konkreta åtgärder behövs för att stärka GATT-systemet för att därigenom förhindra att bilateraliseringen och protektionismen får ytterligare grogrund i nästa lågkonjunktur. Det är därför väsentligt att denna fråga ägnas större uppmärksamhet på politisk nivå. De ministersamtal som i detta sammanhang ägde rum förra året i Washington och Rio de Janeiro har sin grund i oron över den långsamma framstegstakten och ökade motsättningar i GATT-arbetet och syftar till att lägga grunden för en ny förhandlingsrunda i GATT. Den svenska regeringen kommer därför att inbjuda till ett ministermöte i Stockholm i juni i år mellan regeringsledamöter ansvariga för handelspolitiken i ett antal såväl isom u-länder. Härutöver inbjuds bl.a. GATT:s generaldirektör. Det positiva gensvar som detta initiativ erhållit tyder på att många ser ett värde i att intensifiera den politiska dialogen i dessa frågor. Det är regeringens förhoppning att detta möte kan bli ett led i arbetet på att återupprätta frihandelssystemets trovärdighet och bidra till ansträngningarna för att öka frihandeln. En ny GATT-runda skulle kunna bryta den atmosfär av missmod och misstro som under senare tid kommit att prägla det internationella handelssystemet. Behovet av ett politiskt initiativ i GATT är stort inte minst på grund av motsättningarna mellan u-länder och i-länder om GATT:s fortsatta arbete. En viktig uppgift för de informella ministermötena är därför att skapa ökat samförstånd mellan u-länder och i-länder om GATT:s framtida arbete. Möjligheten att ingripa mot marknadsstörande import — den s.k. skyddsklausulen — är av central betydelse för ett fungerande regelsystem. De gråzonsarrangemang som ingåtts vid sidan om GATT tyder på att GATT reglerna på detta område inte fungerar tillfredsställande. Enligt regeringens uppfattning bör GATT anta regler och principer snarast som möjliggör grundlig och regelbunden multilateral genomgång av samtliga skyddsåtgärder som vidtagits. Reglerna bör föreskriva att varje skyddsåtgärd skall vara tidsbegränsad och att skyddet bör minskas över tiden. En avvecklingsplan bör således finnas redan när skyddsåtgärden införs. Det handelspolitiska regelsystemet bygger också på att konkurrensen inte snedvrids genom dumping eller statlig exportsubventionering. I GATT finns regler som ger möjlighet till skydd mot dumpad eller subventionerad import som skadar den inhemska industrin. Regeringen önskar nu höja beredskapen när det gäller utnyttjandet av GATT:s antidumpingoch subventionskoder. Därför har inom utrikesdepartementet utarbetats ett förslag till en smidigare svensk procedur för dumpingoch subventionsundersökningar. Förslaget, som avses träda i kraft den 1 juli i år, innebär bl.a. att proceduren förbättras så att åtgärder skyndsamt kan vidtas om så erfordras. Då denna typ av undersökningar kräver omfattande utredningsinsatser har i årets budgetproposition föreslagits att kommerskollegium får förstärkta resurser till sådana insatser. Inslaget av tjänster i internationell handel ökar. GATT-reglerna täcker tjänster bara i den mån de utgör komplement till en varutransaktion. Tjänstesektorn kännetecknas av en rik flora av nationella regleringar som ofta tillkommit i i och för sig vällovliga syften, såsom nationell säkerhet och skyddande av personlig integritet. Men de handelspolitiska konsekvenserna av regleringarna har inte alltid beaktats. Varuhandelns ökade inslag av tjänster gör att även varutransaktioner i ökad utsträckning kommer att påverkas av handelshinder inom tjänstesektorn. Ett mål för GATT-förhandlingarna bör vara att utsträcka GATT:s regler och instrument till att omfatta även tjänster. GATT varken kan eller bör förhindra att nationella myndigheter inför regleringar till skydd för medborgarnas vitala intressen. Dessa regleringar måste dock underkastas en viss multilateral disciplin för att motverka handelsbegränsande effekter. Det är inte uteslutet att man i en ny runda även skulle kunna förhandla om avveckling av handelshinder inom enskilda tjänstesektorer. Sverige kommer att verka för att sådana förhandlingar kommer till stånd i GATT. I de eventuella GATT-förhandlingarna kommer handeln med jordbruksvaror och tekoprodukter att tillmätas stort intresse. Regeringens syn på tekofrågorna framgår av den proposition som år 1983 framlades för riksdagen. Tekopolitiken syftar till att skapa en på sikt livskraftig industri. De industripolitiska åtgärderna har därför fått en mer selektiv inriktning än tidigare. Stödet har minskats och lagts om. Det har inriktats mer på effektivitetshöjande och marknadsstödjande åtgärder. Det internationella regelverket på tekoområdet utgörs av det s.k. Multifiberavtalet i GATT. Sverige har slutit 17 bilaterala textilbegränsningsavtal, i tillämpliga fall inom ramen för det internationella Multifiberavtalet — MFA III. Avtalen gäller 4-5 år. Det är regeringens bedömning att dessa avtal ger ett tillfredsställande resultat jämfört med alternativa skyddssystem. MFA III utlöper den 31 juli 1986, och avtalet står då inför omförhandlingar. Våra handelsförbindelser med de flesta länder i Östeuropa och tredje världen har under senare år präglats av skuldkrisen. Bristande betalningsförmåga och inhemsk åtstramning har påverkat efterfrågan på våra exportvaror. Hotet mot det internationella finanssystemet har lättat något under det senaste året. Skuldkrisen är emellertid långt ifrån över. Under andra hälften av 1980-talet kommer det ekonomiska trycket på u-länderna att återigen öka, i och med att deras återbetalningar ökar. Det gäller att utnyttja det andrum som nu finns till att stärka de internationella handelsoch finanssystemen, så att u-ländernas problem inte blir övermäktiga när återbetalningskraven sedan ökar. Skuldkrisen har framför allt förknippats med vissa relativt högt utvecklade u-länder. Det finns dock anledning att uppmärksamma att även många av de fattigare u-länderna allvarligt hämmas i sina utvecklingsansträngningar av en växande skuldbörda. Skuldländernas egna ansträngningar att reda upp sin situation, bl.a. genom strukturella anpassningsåtgärder, är en förutsättning för att skuldproblemen skall klaras. Därutöver behövs såväl en uppbromsning av protektionismen och en ytterligare frigörelse av handeln som en stabilisering av råvaruinkomsterna samt ny kreditgivning och annan resursöverföring. Vidare bör skuldkonsolideringssystemet förbättras. Varje lands skuldproblem kräver en skräddarsydd lösning. Dessa frågor kommer att behandlas under en serie möten under våren inom olika internationella fora. Dessa möten bör syfta till att stärka de globala handelsoch finanssystemen och samtidigt stödja skuldländernas egna ansträngningar att återställa sin kreditvärdighet. Ett viktigt bidrag från svensk sida till skuldländernas egna ansträngningar att få en positiv utveckling till stånd är det betalningsbalansstöd om 400 milj.kr. som regeringen föreslår i budgetpropositionen för 1985/86. Avsikten är att Sverige med detta nya biståndspolitiska instrument skall kunna stödja det svenska biståndets programländer och länder med vilka ett reguljärt ekonomiskt samarbete sker genom BITS och som har akuta betalningssvårigheter på grund av en svår skuldbörda. För många av dem har dessa svårigheter blivit ett avgörande utvecklingshinder. Stödet skall också kunna användas för gemensamma aktioner med andra industriländer. Genom dessa insatser underlättas ländernas egna ansträngningar att förbättra sin externa balans. Regeringen anser det i detta sammanhang vara viktigt att upprätthålla exportkreditgarantigivningen på en omfattande nivå. Exportkreditnämndens garantigivning har stor betydelse framför allt för projekt och systemleveranser till u-länder. EKN har givits möjligheter att återuppta garantigivning till länder med akuta skuldproblem men som på längre sikt bedöms ha goda utvecklingsmöjligheter. EKN har utarbetat former för att dela sina risker med företag och banker. Fortsatta ansträngningar bör göras på detta område och samarbetet med andra institut, särskilt i de nordiska länderna, stärkas. Vissa framsteg har gjorts i de internationella förhandlingarna om statsstödda exportkrediter. Resultatet har blivit att subventionsgraden har minskat ytterligare. Nord-syd-dialogen har nu ganska länge gått på sparlåga. Från svensk sida har vi aktivt verkat för att de beslut som fattades vid UNCTAD VI vad gäller råvaror, handel och monetära och finansiella frågor följs upp såväl i UNCTAD som i de andra internationella organ som har ett huvudansvar på enskilda områden. Hittills har endast små framsteg gjorts, men våra ansträngningar, bl.a. för att följa upp den svenska regeringens s.k. niopunktsprogram, kommer att fortsätta. Västeuropa förblir Sveriges utan jämförelse viktigaste marknad. Vi avsätter där 70 96 av vår export och över 30 260 av industriproduktionen. En viktig uppgift för vår handelspolitik är att ge våra företag möjlighet att konkurrera på jämbördiga villkor på denna marknad. Vårt medlemskap i EFTA och våra frihandelsavtal med EG har skapat en god grund för vår Europapolitik. Sverige är en del av den europeiska tullfria marknad, som med sina mer än 300 miljoner konsumenter är det största tullfria området i världen. Men mycket arbete återstår innan Västeuropa blivit den verkliga hemmamarknad som skulle stärka de europeiska företagens ställning i den hårdnande internationella konkurrensen. En rad hinder för handeln finns kvar såväl mellan EG-länderna, mellan EFTA-länderna som mellan EFTA länderna och EG, samt även i den nordiska samhandeln. Den handlingsplan för ekonomisk utveckling och full sysselsättning som det nordiska ministerrådet nyligen antog strävar i hög grad till att ge företagen bättre tillgång till den nordiska marknaden och till att därmed ge dem bättre konkurrenskraft på världsmarknaden. Detta är viktigt inte minst för de små och medelstora företagen. De nordiska handelsministrarna har tagit initiativ i denna riktning. Arbetet med att göra Norden och Västeuropa till hemmamarknader för företagen innebär att en mångfald bestämmelser och administrativa förfaranden måste angripas. Gemensamt för dem är att de inte tillkommit i syfte att hindra handeln utan för att säkerställa samhällets kontroll i andra nationella avseenden. Dessa typer av handelshinder kan verka så att de små och medelstora företagen ger upp tanken på export. För de större företagen, som kommit mycket långt med att effektivisera och pressa kostnaderna i själva produktionen, har nu distributionskostnaderna kommit i blickpunkten. Kostnaderna förknippade med administrativa handelshinder blir därigenom alltmer uppenbara. Enbart i fråga om handeln inom EG har beräknats att administrativa formaliteter vid gränserna av olika slag fördyrar varorna med mellan 6 och 8 2. Dessa frågor berör i vårt land ett stort antal myndigheter och flera departement. Sverige tillhör ingalunda de stora syndarna på detta område. Vi har dock ett starkt egenintresse av att efterlevnaden av de internationella reglerna ökar. Det är därvid väsentligt att vi själva beaktar våra internationella intressen och åtaganden och att svenska åtgärder och beslut inte kommer i konflikt med dessa. Detta är en angelägen fråga för företag och myndigheter att uppmärksamma. Kommerskollegium har en central roll när det gäller att bevaka de handelspolitiska aspekterna på sådana beslut. För Sverige och övriga EFTA-länder är det väsentligt att så långt som möjligt delta i det fortsatta arbetet på en västeuropeisk hemmamarknad. Det var därför som Sverige tog initiativ till det första mötet på ministernivå mellan samtliga medlemsländer i EFTA och EG, vilket under svensktfranskt ordförandeskap ägde rum i Luxemburg i april förra året. Det var också därför som Sverige bjöd in EFTA-ländernas regeringschefer till ett möte i Visby i juni 1984. Den deklaration som antogs i Luxemburg gav viktiga politiska impulser för det vidare arbetet på att avveckla handelshindren och för att med gemensamma krafter stimulera industriell förnyelse, tillväxt och sysselsättning. Den innebar också en bekräftelse på att EG och EFTA-länderna har ett starkt gemensamt intresse av att verka för en friare världshandel och att bekämpa protektionismen. Visbymötet gav i sin tur viktiga impulser till en förstärkning av EFTA samarbetet i de många frågor där EFTA-länderna som relativt små, högt industrialiserade och starkt utrikeshandelsberoende länder har samma handelspolitiska mål och där de har mycket att vinna på ett samordnat uppträdande. Detta gäller givetvis främst i det västeuropeiska sammanhanget, men också i mera världsvida frågor. Luxemburgdeklarationen upptog en rad samarbetsfrågor, som det är viktigt att nu ta itu med, inte minst frågor om forskning och utveckling, miljövård, varumärken och offentlig upphandling. Ett tillfälle att föra dessa frågor vidare på politisk nivå erbjuds i samband med EFTA:s 25-årsjubileum i Wien i maj i år, dit också ledande EG-kommissionsledamöter har inbjudits. På svenskt initiativ kommer dessutom en första diskussion på expertnivå mellan EFTA-länderna och EG-kommissionen om sysselsättningen i Europa att äga rum i slutet av april i år. Också vid sidan av frihandelsavtalen har Sverige genom åren utvecklat ett omfattande samarbete med EG. Sverige deltar bl.a. i en rad konkreta forskningsprojekt, och diskussioner har inletts om ett ramavtal i syfte att ytterligare underlätta svenska institutioners och företags möjligheter att delta i europeiska forskningsoch utvecklingsprojekt. Från denna synpunkt är vårt fortsatta deltagande i den nu pågående fasen av fusionsforskningsprogrammet av stor betydelse. Vår stålhandel med EG regleras i vårt frihandelsavtal med koloch stålunionen och en årlig s.k. särskild skriftväxling. Trots svårigheterna på den känsliga stålmarknaden har handeln kunnat löpa utan större problem för svenska företag. Ett problem för Sverige har varit Gemenskapens beslut att återinföra tullar på sill. EG-rådets beslut i slutet av förra året om en ökning av den tullfria införseln innebar en förbättring för Sverige för år 1985. En långsiktig lösning av frågan måste dock uppnås. Det är sammanfattningsvis regeringens bedömning att Sveriges förbindelser med den Europeiska gemenskapen i allt väsentligt är utomordentligt goda och att arbetet inom frihandelsavtalets ram fungerar mycket väl. Vi kan således konstatera att de farhågor och den oro som på sin tid uttrycktes i samband med förhandlingarna med EG har visat sig ogrundade. Sveriges ökade konkurrensförmåga har lett till att en del av de förluster av marknadsandelar som gjordes under tidigare år har kunnat återtas. Detta har i första hand skett på de traditionella marknaderna i Västeuropa och Nordamerika. Utvecklingen inom statshandelsländerna och u-länderna har inte varit lika kraftig. Där har exportökningarna varit mindre. Marknadsandelarna ligger där i genomsnitt på en betydligt lägre nivå än inom flertalet industriländer. Under senare tid har dock en viss förbättring i fråga om Östeuropa kunnat noteras. Med Sovjetunionen har nyligen ett avtal om gränshandel ingåtts. Den senaste utvecklingen ger anledning till förhoppningar om att stagnationen i handeln skall brytas. Den betydelsefulla ökningen av exporten har sålunda i första hand skett på Sveriges närmarknader inom OECD-området, inkl. USA och Japan. De vunna framgångarna har emellertid inte fört tillbaka landet till ett tillstånd av långsiktig, strukturell balans i utrikesaffärerna. Även framöver måste överskott i bytesbalansen säkras för att vi skall kunna betala tillbaka på våra utlandslån. Det är sålunda ett centralt, långsiktigt mål för den ekonomiska politiken att uppnå överskott i varuoch tjänsteutbytet med utlandet. En fortsatt exportoffensiv är därför nödvändig. Marknaderna i industriländerna i Västeuropa, Nordamerika och inte minst Japan bör även i fortsättningen kunna erbjuda de svenska företagen expansionsmöjligheter. Självfallet bör fortsatta ansträngningar göras att få fler svenska varor och tjänster på dessa marknader. Det är emellertid nödvändigt att även ansträngningarna på vissa ulandsmarknader ökar. Flera länder, speciellt i Stilla havs-området inkl. Kina, har utvecklats mycket snabbt under senare år och bör fortsättningsvis utgöra expansiva marknader. Många utvecklingsländer befinner sig dessutom i en utvecklingsfas som borde passa den svenska exportindustrin väl, med dess sedan länge starka inriktning på investeringsvaror och infrastrukturinvesteringar. I syfte att förstärka förutsättningarna till framgång i våra exportansträngningar på vissa u-landsmarknader har inletts en försöksverksamhet med s.k. koordinatörer. Dessa har utsetts att samordna de olika insatser som BITS, exportrådet, exportkreditnämnden m.fl. organ kan göra för att stödja företagen. Det är genom att långsiktigt bygga upp kontakter med sådana länder som svensk exportindustri kan få det breda underlag för en fortsatt expansion som är nödvändigt för att återvinna extern balans. Det är i detta perspektiv som samhällets exportfrämjande insatser i första hand bör ses. Att bearbeta nya marknader och skapa nya affärsförbindelser kräver ofta ett utvecklat samarbete mellan företag, exportfrämjande myndigheter och utlandsrepresentation. Önskemålen från allt fler länder om krediter och teknologiöverföring har också fört med sig större krav på koordinerade insatser. Ett stöd för ökade exportmöjligheter ligger i detta sammanhang även i den fördjupade nordiska exportsamverkan som erhålls genom Nordiska investeringsbanken och Nordiska projektexportfonden. Det är viktigt att observera den tendens till en breddning av exporten som nu sker till nya områden —t.ex. till tjänsteområdet i vid mening. Exportfrämjandet måste anpassas till denna utveckling. Det sker en strukturomvandling i den internationella handeln som tar sig uttryck i att delar av varuexporten ersätts av eller kompletteras med en tjänsteexport. Dessutom ökar mjukvaruinslaget inom tillverkningsindustrin. Sverige har skaffat sig ett konkurrensmässigt övertag när det gäller systemlösningar och teknologiskt kunnande. Det är viktigt att vi genom en aktiv marknadsföring utnyttjar dessa konkurrensfördelar. Tjänsteexport förekommer på många skilda områden: turism, hälsooch sjukvård, utbildning, konsultverksamhet, bankoch försäkringstjänster, högteknologi, transporttjänster m.m. Den svenska offentliga sektorns tjänster och kunnande är attraktiva på den internationella marknaden. Den kan även underlätta och röja väg för svensk följdexport från industri och entreprenadföretag. Den är ofta intressant i kombination med traditionell varuexport. Redan i dagsläget svarar tjänsteexporten för en ökande andel av de samlade exportinkomsterna. De exportfrämjande insatserna måste därför utformas så att de även innefattar och beaktar behoven hos dessa nytillkom na grupper av företag. Regeringen kommer därför under våren att lägga fram förslag till riksdagen som syftar till att ytterligare främja tjänsteexporten. Bredden i exportsatsningarna måste kombineras med sektorinriktade satsningar. Sveriges exportråd har redan arbetat i denna riktning i olika utvecklingsprogram liksom i samverkansgrupper för vissa sektorer. fr.o.m. innevarande budgetår har dessa sektorprogram utvidgats till att inkludera två viktiga framtida exportsektorer, nämligen byggsektorn i vid mening samt energitekniksektorn. Inom exportrådet har bildats ett särskilt organ — svensk byggoch energiexport — för dessa sektorer. Regeringen har också tillsatt en utredning för att kartlägga de små teknikbaserade företagens problem vid internationell marknadsföring och handel. Sådana företag är ofta föregångare i tillämpningen av ny teknik. Det kant.ex. gälla mikroelektronik, bioteknik, kunskap om nya material m.m. De står för en viktig del av nyföretagandet och kan genom sin ofta aggressiva marknadsföring verka vitaliserande på näringslivet. De små tekniktunga företag som lyckats etablera sig stöter emellertid ofta på tillväxthinder när närmarknaderna inte räcker till och inbrytningar måste göras på exportmarknaderna. Sådana inbrytningar måste med tanke på produkternas livslängd ofta ske snabbt, och de kräver en kompetens i internationell marknadsföring som många av dessa företag saknar. Det kan också handla om att hitta leverantörer och samarbetspartners för att åstadkomma en gångbar produkt. Utredningen skall lämna förslag på hur exportfrämjandet bättre kan anpassas till dessa företags behov. Den skall också kartlägga de handelshinder som företagen möter eller kan komma att möta. Programvaruföretag och mindre informationsteknologiska företag kommer därvid att ges särskild uppmärksamhet. Sammanfattningsvis, herr talman, kan vi konstatera att vi nu har ett par framgångsrika år på utrikeshandelsområdet bakom oss. Svenska varor och tjänster är efterfrågade runt om i världen. Svenskt kunnande och svensk kvalitet har återigen blivit positiva begrepp på världsmarknaden. För den svenska ekonomin, för hushållen, för företagen och för löntagarna är detta av stor betydelse. En framgångsrik export är en hörnsten i den svenska välfärden. Det är genom exportframgångarna som vi har lyckats vända den nedåtgående utvecklingen i industriproduktion och sysselsättning. Det är genom en framgångsrik exportutveckling som vi på kortare tid än vad man räknade med nu kunnat uppnå en positiv bytesbalans. Men vi får inte slå oss till ro med dessa vunna framgångar. Det räcker inte med att vi har satt stopp för ytterligare ökning av vår internationella skuldsättning. Vi måste minska våra utlandsskulder för att reducera de för vår ekonomi så tyngande internationella räntebetalningarna. För att åstadkomma detta måste vi under ett antal år framöver ha överskott i våra löpande betalningar. Det är ingen lätt uppgift — särskilt inte mot bakgrunden av att vi nu ser framför oss några år med lägre tillväxt i världshandeln än vad vi hade under år 1984. Det finns emellertid goda förutsättningar för att vi skall lyckas. Arbets marknadens parter har tagit på sig ett betydande ansvar för att hålla konkurrenskraften inom ramen för vad en fortsatt expansiv exportutveckling kräver. Företagen bygger nu på bred front ut sin kapacitet — i många fall med direkt inriktning på utländska satsningar. Stagnationsårens pessimism under åren kring 1980 har nu ersatts av en ny framtidsoptimism, med en verklig vilja att ta itu med problemen och ge sig i kast med de internationella utmaningarna. Det är en ny anda i svenskt näringsliv och bland de svenska löntagarna. Detta är en god grund för fortsatta framgångar på världsmarknaden.

Herr talman! Frihandel har vi inte för utlänningarnas skull, utan det har vi för vår egen skull. Den ger möjlighet att tillverka det som vi är bra på att göra och exportera det och sedan inhandla utifrån det som vi är mindre skickade att tillverka. Det är naturligtvis ännu bättre om andra länder för samma politik. Det behövs fasta regler och tillämpningar av reglerna i umgänget mellan länderna, och för att det skall fungera är det viktigt att vi själva gör vad vi bör göra i det avseendet. Det finns anledning att bekymra sig över de protektionistiska hot som har kännetecknat flera års utveckling på det utrikeshandelspolitiska området. Det skulle vara skadligt, om vi själva förfaller till sådana förfaranden. Det gäller att hålla rent kring egen dörr, om vi skall kunna hävda en för oss gynnsam linje. Det här ger bakgrund till vissa iakttagelser. Vad först gäller oljehandeln har herr Hellström nu möjlighet att ta avstånd från de riskabla och luddiga uttalanden som energiministern har gjort om någon sorts reglering av denna handel. Herr Hellström talade om gråzonsåtgärder. Något mera gråzonsartat än fru Dahls yttranden vad beträffar oljehandeln kan jag inte tänka mig, och jag tar för givet att herr Hellström kommer att ta avstånd från de uttalandena. Det behövs en fri oljehandel, konkurrens och låga importkostnader för att konsumenterna skall få låga priser. Det finns annars risk för motåtgärder från andra länder. Vi har redan hört en del uttalanden i den riktningen. Det beredskapsmotiv som det hänvisas till blir allt svagare, bl.a. på grund av regeringens egen politik, att man skall lagra snarare produkter än råolja och också på grund av att raffinaderikapaciteten i Sverige för närvarande överstiger vår egen konsumtion av oljeprodukter. Det är virrigt, herr talman, att ena dagen tala om att man skall motverka inflation, nästa dag säga att man skall höja priserna och nästa igen införa ett prisstopp. OK står visst för Oljekonsumenterna, men den politik som regeringen förespråkar har mycket litet med oljekonsumenter att göra. På tekoområdet är det nu dags att pröva en större frihet. Även det vore bra för konsumenterna och också för vår bytesbalans. Den nuvarande tekopolitiken kommer, om den förlängs, att vara dyrbar. Även för branschen är det till sist bra att vara medveten om att man måste leva i internationellt umgänge. Ett intressant exempel är den schweiziska klockindustrin. Det är kanske den europeiska industrigren som har drabbats hårdast av olika förändringar på världsmarknaden genom lågprisimport och elektronikens utveckling. Den schweiziska klockindustrin har efter mycket svåra år utan några som helst statsbidrag lyckats genomföra en omställning, så att den på nytt blivit en slagkraftig näringsgren. Även kemikaliekontroll är ett område som statsrådet Hellström inte berörde i sin deklaration men där det finns anledning att ställa vissa frågor. Beträffande tjänstesektorn sades vackra och riktiga ord, men även på det området finns det i Sverige en hel del hinder. Det är viktigt att avveckla dessa, både för vår egen skull och därför att det skulle vara ett led i motverkande av internationell protektionism. En fråga som herr Hellström talade mycket om när han var i opposition var att vi borde införa ett handelspolitiskt hinder som kallas socialklausul. Det går ut på att man skall ingripa mot andra länder som inte har tillräckligt bra arbetsvillkor eller helt fria möjligheter för fackföreningar. Denna politik är en utrikespolitisk omöjlighet, och den är ekonomisk-politiskt feltänkt. När herr Hellström nu talar varmt för en ökning av Sovjethandeln kanske han också har anledning att fundera över hur det skulle rimma med en sådan socialklausul. Även vi vill utveckla Sovjethandeln, men vi är motståndare till införande av socialklausuler. Jag slogs också av liknande tankar när jag läste vad herr Bodström nyligen sade i en debatt i riksdagen om de rapporter som SIDA har lagt fram om tvångsarbete vid pappersbruket i Vietnam. De lättsinnigheterna rimmar mycket illa med de uttalanden som herr Bodström gjorde när han var ordförande i TCO och skrev till den dåvarande handelsministern om behovet av införande av skyddsklausul för att på något sätt främja en förbättring av arbetsvillkoren. Ytterligare ett område där Sverige har en hel del regleringar som man verkligen bör försöka att avveckla är valutaområdet. Det är patetiskt när riksbanken skall tillämpa denna lagstiftning. Man skall vara medveten om att valutakontroller på intet sätt hindrar beroendet av omvärlden. De ger möjligen en frist för att fördröja de omläggningar av den ekonomiska politiken som behövs. När väl den fristen har gått till ända utan att någonting har gjorts sitter man där med ett större beroende av omvärlden än annars. Jag har hittills framfört några synpunkter på vad vi bör göra för egen del. När det sedan gäller det internationella umgänget talade herr Hellström om behovet av en ny GATT-runda, och det är något som nu diskuteras internationellt. En GATT-runda är bra för motverkande av protektionism och för befrämjande av utvecklingen, dock under vissa förutsättningar. Låt oss börja med att se på u-landssidan. De u-länder som har lyckats är de som bedriver sin ekonomiska utveckling inom ramen för en marknadsekonomi och en fri utrikeshandel. Herr Hellström påpekade själv i sin deklaration att de u-länder som verkligen har lyckats framför allt ligger i Stilla havs-regionen. Men eftersom det är på det viset, finns det för svenskt vidkommande fortsättningsvis föga anledning att stödja de förvirrade krav som sammanfattas under namnet ”en ny ekonomisk världsordning”. Dessa krav kommer inte att genomföras, eftersom de är helt orealistiska. Det skulle i princip enbart innebära att det skulle bli möjligt för ett antal u-länder som har misslyckats med sin ekonomiska politik att fortsätta med sådana misslyckanden, utan någon omläggning i enlighet med den politik som förts av de u-länder som har haft framgång. Ett intressant experiment att lägga om politiken i bättre riktning genomförs för närvarande av Kina. Vad Kina gör och inte gör i detta avseende kommer naturligtvis att ha en utomordentligt stor betydelse. Det behövs alltså en avregleringsrunda och mera av marknadsekonomi inom de olika u-länderna, för att dessa på ett vettigt sätt och för sina egna syften skall kunna inlemmas i det världsekonomiska samarbetet. Men en sådan avregleringsrunda behövs också, herr talman, inom ett antal i-länder, inte minst i Sverige. De vinster av en fri utrikeshandel som herr Hellström här har utvecklat tankar om skiljer sig nämligen på intet sätt från vinster av en fri inhemsk produktion och handel. Utrikeshandelsvinster är inte värdefullare än vinster av fri inhemsk produktion och handel. Det ter sig därför naturligt att börja hitom ån snarare än att springa över ån för att hämta vatten. Detta gäller desto mer, herr talman, med tanke på att en förutsättning för att man skall kunna delta i en någorlunda fri internationell handel faktiskt till sist är att man också har fria villkor för den inhemska produktionen och handeln. Om man inte har en fri inhemsk handel och produktion blir det en serie av valutaproblem, sysselsättningssvårigheter och de strukturkriser som åberopas för att man inte skall kunna ha en fri handel och alltså svårigheter att fullfölja de handelspolitiska intentionerna och åtagandena. Det är, herr talman, märkvärdigt att ha ett statsråd som deklarerar behovet av en fri internationell handel, men mer än dussinet statsråd som håller på och reglerar den inhemska produktionen och handeln. Så har vi det i Sverige. Man reglerar den inhemska handeln och produktionen med stigande skatter, etableringskontroller, snedvridning genom subventioner, priskontroll, långa rader av arbetsmarknadsregleringar, monopoliseringar av produktion inom vårdsektorn, utbildning, kommunikation, byggnadsväsen osv. Man undrar om herr Hellström någonsin har reflekterat över det underliga i att här tala till förmån för en fri internationell handel, men samtidigt inte inom regeringen synbarligen ha några kolleger som verkar för samma sak inom landet. För att vi fullt ut skall kunna delta i en konstruktiv fri handel måste vi hantera två problemkomplex som hänger nära ihop med varandra. Det gäller att bemästra vårt kostnadsläge för att ha konkurrenskraft, och det gäller att befrämja omställningsförmågan för att få vitalitet att vara i den dynamiska täten. Den tredje väg som socialdemokraterna talar om bär väl åt fel håll i de här avseendena. Kostnadsläget för konkurrenskraften har inte förbättrats, utan konkurrenskraften har försämrats under senare år, efter den gigantiska devalveringen. Sverige har under den senaste perioden den högsta inflatio nen, jämförd med konkurrentländernas, och ett prisstopp, som någon sorts inhemsk reglering, kommer ingalunda att avhjälpa detta. Nils Lundgren, socialdemokratisk ekonom, skrev för mindre än ett år sedan angående priskontroll: ”Det tillhör finansministerns största framgångar att ha fört landet ut ur detta oseriösa träsk av struntregleringar.” När Feldt förra året avskaffade prisstoppet sade denne att: ”viktiga framsteg gjorts under prisstoppet och att regeringen nu skaffat en plattform för fortsatt stabil ekonomisk politik”. Men här står vi igen med ett prisstopp. Apropå om ett nytt prisstopp skulle vara aktuellt sade Feldt förra året, när det prisstopp som då var aktuellt avskaffades: ”Jag kan inte hoppa ut och in som göken ur uret.” Men nu låter det annorlunda. Nu är det ”kucku”. Men sticker göken ut för långt, herr Hellström, sitter den så småningom fast där. Det är viktigt att iaktta detta för, som Lundgren också skrev, ”prisreglering är dessutom en av dessa meningslösa åtgärder som enbart tjänar syftet att vilseleda allmänheten”. Men det kommer inte att vilseleda verkligheten. Det kommer inte heller att vilseleda utlandet som skall ha ett ekonomiskt utbyte med oss. Trots det Mats Hellström sade om den tredje vägen försämrades marknadsandelarna förra året enligt konjunkturinstitutet. Utlandsupplåningen har sedan september 1982 ökat från 83 miljarder till för närvarande 143 miljarder. Innan vi har kommit fram till valdagen har ni, på tre år, fördubblat utlandsskulden. Bytesbalansen hade på toppen av högkonjunkturen förra året ett litet plus, ett alldeles för litet plus för att det verkligen skulle vara något att tala om, och den är på väg att på nytt försämras, vilket också det exemplifieras av det utflöde av valuta som vi har. Har inte herr Hellström märkt att det har varit problem på det området? Har herr Hellström inte iakttagit att vi under den senaste perioden har fått ett allt kraftigare gap mellan den räntenivå vi behöver ha i Sverige gentemot utlandet för att hålla pengarna kvar? Det är för närvarande ett enormt och ytterst oroande gap mellan den svenska räntenivån och den som gäller internationellt. Detta är inte alls ett kännetecken på den framtidstro och optimism som herr Hellström avslutade med att prata vackert om, utan det är ett exempel på motsatsen. Om man kör denna skrytvals i förening med meningslösheter som priskontroll och brist på åtgärder mot verkligt grundläggande problem, bäddar man dessutom för en illavarslande och betydande valutaoro. I fråga om arbetslösheten på den reguljära arbetsmarknaden — det vill säga den som inte är AMS-dirigerad — förhåller det sig faktiskt så att arbetslösheten, på toppen av högkonjunkturen, är större än den var under den värsta lågkonjunktur som vi haft på mycket länge — en internationell lågkonjunktur som rådde 1982. Själva sysselsättningen på den reguljära arbetsmarknaden är för närvarande, alltså på toppen av högkonjunkturen, inte högre än den var 1982. Pratet om den här tredje vägen, under den dyra frist som en jättedevalvering ger och i skydd av en amerikansk högkonjunkturs dragningskraft, kommer så småningom att framstå som svammel. Ni måste vara medvetna om det, därför att detta hänger intensivt och intimt ihop med de utrikeshandelsfrågor som herr Hellström har pratat om. Vad som krävs, herr talman, för att vi verkligen skall få en fri inhemsk produktion och handel, som gör det möjligt för oss att konstruktivt delta i en fri internationell handel, att verkligen driva den svenska linjen och att även utnyttja fördelarna av en dynamisk inhemsk marknad, är att det blir lägre skatter och mera etableringsfrihet — inte tvärtom. Det är enormt vilka tullar — om man så vill säga — som är uppresta genom de fantastiska svenska skatterna runt varje hushåll. Skatten är ju så att säga en skatt på arbete utanför hushållets ram. Det är alltså fantastiska tullar som vi på detta sätt håller oss med och som då i inrikesekonomin skapar en motsvarighet till vad som finns på utrikessidan bakom handelshinder, nämligen att det blir en hel del svarta transaktioner, vilka när det gäller utrikeshandeln kallas för smuggel. Det här skapar över huvud taget en stor ineffektivitet i ekonomin. Det behövs också en friare lönepolitik och en arbetsmarknad som verkligen klarar olika omställningar. Det behövs en bättre utbildning för att man skall få konkurrenskraft och mera oberoende. När det gäller den teknologiexport som amerikanarna bråkar så mycket om kan man ju, som Hellström gör, säga att vi räknar med att amerikanarna inte kommer att vidta några åtgärder som besvärar oss därvidlag. På den punkten kan det emellertid finnas olika uppfattningar. Men i stället för att gnälla tycker jag att det är riktigt att iaktta att Sverige i vad gäller regler för export håller sig med en del egna sådana, t.ex. på vapenexportsidan. Dessa regler tillämpar ju herr Hellström själv. Amerikanarna för sin del tillämpar också sådana regler. Om det är så att vi möter hinder på högteknologisidan finns det dessutom en sak vi är tvungna att göra, herr talman, nämligen att satsa mycket på utbildning och forskning, så att vi verkligen ligger i täten och får större oberoende samt kan hävda oss på exportmarknaderna med de där teknikintensiva företagen som herr Hellström talar om. Men regeringen gör ju ingenting på den punkten! Ni känner er ytterst oroade av att man ens talar om behovet av kvalitet i utbildningen. Universiteten representerar för närvarande en krisbransch, vilket riksdagen ännu inte riktigt har upptäckt. Det går ju att hålla på och köra universiteten i botten under en lång följd av år, för det märks inte så mycket. Det sitter en generation av gamla akademiker där, men tillströmningen är sämre än tidigare, vilket bl.a. visas av att det för närvarande är svårt att hålla tekniker kvar i universitetsväsendet. Detta är djupt oroande, för när det gäller utbildning och konkurrenskraft är det inte fråga om att man från politikersidan plötsligt anslår några 100 miljoner till forskning om vindkraftverk e. d., utan det är fråga om att ha en grundläggande hög kvalitet i utbildningsväsendet. Det fordras för att vi över huvud taget skall kunna hävda oss i utrikeshandeln. Vidare behövs mindre byråkrati och inte mera regleringar, som t.ex. när det gäller priskontrollsidan. Det behövs mindre och färre offentliga monopol. Herr Hellström talar nu om behovet av fri tjänstehandel internationellt. Ja, det är riktigt och bra. Men behövs det då inte fri handel inom landet på tjänsteområdet? Är det verkligen bra med alla de här monopolen som vi har på området och som reglerar tjänstehandeln inom vård, utbildning etc.? Jag tror att detta är mycket skadligt, därför att det förhindrar vinster av en fri handel inom landet, och det gör det svårare för oss att engagera oss internationellt på det här området. Att tala om fri utrikeshandel, herr talman, det visar på ett missförstånd när det gäller hela saken, om man inte samtidigt talar för en fri inhemsk produktion och handel. Det förefaller som om regeringen här, liksom på en del andra områden, kör med dubbla budskap — det skulle vara bra med fri utrikeshandel, men här hemma skall vi reglera så mycket vi kan. Det vore någonting för herr Hellström att begrunda!

Herr talman! Vi har hört en utrikeshandelspolitisk deklaration från regeringens sida, och själva texten har väl inte så många direkt störande inslag. Utrikeshandelsministern har ju förmånen att arbeta på ett politiskt område som, i varje fall delvis, inte har drabbats av det allmänt frostiga politiska klimatet. Vi är självfallet ganska ense om huvuddragen i den svenska utrikeshandelspolitiken, även om det förra inlägget gav ett annat intryck. Men det beror på hur mycket av den, skall vi säga vanliga, politiska trätan man drar in i sammanhanget. Utrikeshandelsministern har under sin tid på posten utvecklat en betydande reseverksamhet, och det finns anledning att understryka att det är viktigt med politiska markeringar, med politiska kontakter vid sidan av de kommersiella. Resultaten blir ju alltid mindre än vad det mera spektakulära resandet och alla pressmeddelanden som vi får från utrikeshandelsministern skulle innebära, men ett spill får man alltid räkna med. Låt mig så gå in litet grand allmänt på den svenska utrikeshandelspolitiken. Det är klart att ett multilateralt frihandelssystem och konvertibla valutor är viktiga förutsättningar för att utrikeshandeln skall fungera på ett tillfredsställande sätt för ett litet land som Sverige. Efterkrigstidens utveckling har i det här perspektivet på det hela taget varit gynnsam. Omfattande handelsliberaliseringar har genomförts genom GATT, och i Västeuropa har införts frihandel för industrivaror genom EG-EFTA-samarbetet. Denna handelspolitiska utveckling har utan tvivel varit till fördel för Sveriges ekonomiska utveckling. Även om en motsvarande draghjälp sannolikt inte kan påräknas framgent är det angeläget att slå vakt om de framsteg som gjorts och söka medverka till en fortsatt gynnsam utveckling av den internationella handeln. Det är också det genomgående temat i den deklaration Mats Hellström här har läst upp. Det kan då finnas anledning att säga några ord om vår nära marknad. Jag tror att det alltid är viktigt för Sverige att markera hur stor betydelse den internnordiska handeln har och att verkligen fylla med innehåll det som blivit en etikett på handelspolitik i Norden, nämligen att skapa en nordisk hemmamarknad. Sverige har som land ett klart exportöverskott i förhållande till övriga nordiska länder; i själva verket har vi väl störst överskott av alla nordiska länder. Det är väl i och för sig riktigt att Norden ganska mycket fungerar som en hemmamarknad för handeln med industrivaror. Men nu gäller det att gå vidare med övriga varor, med tjänster och kapital. När det gäller tekniska och administrativa handelshinder återstår mycket att göra. Därför är det oerhört avgörande hur vi hanterar dessa nära problem. Man kan naturligtvis se det som har hänt på Nordiska rådet i Reykjavik nyligen som ett inslag i det här: Alla nordiska länder visar faktiskt upp en ökad strävan att försöka angripa de här gemensamma problemen, t.ex. på det ekonomisk-politiska området och när det gäller att främja sysselsättningen. Men det måste följas upp, konkret och på bred front, när det gäller kapitalrörelser, aktiehandel, tjänstehandel och när det gäller avbyråkratisering. Jag tror i och för sig att vi är någorlunda överens på den här punkten. Men det vore ändå bra om Mats Hellström något mer ville utveckla det konkreta arbete som pågår. I den utrikeshandelspolitiska debatten i höstas ville inte riksdagen skriva till regeringen i dessa frågor, men jag tror det är viktigt att utrikeshandelsministern tar tillfället i akt att mer utveckla det arbete som pågår på det nordiska området. Det nordiska samarbetet är självklart samtidigt ett led i det breda internationella samarbetet. Ofta kan det också ses som en förberedelse för och ett etablerande av nordiska ståndpunkter inför kommande internationellt arbete. Den här aspekten är naturligtvis mycket viktig, t.ex. inför en kommande GATT-runda. Den saken hör också till de frågor som det öppet bör informeras om, inte minst här i riksdagen. Det nordiska samarbetet bör vägledas av klara och övergripande mål, säger vi, och på handelsområdet handlar det således om att ge begreppet Norden som hemmamarknad ett närmare definierat innehåll. Enligt vår mening bör det begreppet avse en marknad med den nationella marknadens karakteristika, varken mer eller mindre. Under senare tid har det blivit populärt att tala om Västeuropa som en hemmamarknad. Låt mig i det sammanhanget göra någon kritisk kommentar till en del saker som nyligen har inträffat. Jag hade för en dryg vecka sedan tillfälle att besöka EG-kommissionen i Bryssel. Där fick jag ett allmänt intryck av att allt stod väl till med relationerna till Sverige. Vad gäller handeln riktades ingen avgörande kritik mot svenskt beteende utom på en punkt. Vi här hemma tycker inte att det är en särskilt viktig fråga, därför att den är liten för oss. Men som symbolfråga har den internationellt en ordentlig genomslagskraft. Det gäller de tullförrättningsavgifter som har förts på tal på senare tid. Det är nästan det första som tas upp i en intern och förtrolig diskussion. Man förstår inte riktigt vad Sverige har för anledning att hålla på med sådant. Uppenbarligen har inte heller regeringen lyckats övertyga EG-kommissionen och de europeiska politikerna om att man håller sig inom ramen för det internationella regelsystemet. Den här frågan kommer riksdagen att få tillfälle att behandla längre fram. Men jag har här velat säga att det är svårförståeligt att regeringen för vidare en sådan fråga i ett läge där vi internationellt driver på för att få till stånd en ny GATT-runda. I olika sammanhang talar vi också om nödvändigheten av att återskapa förtroendet för frihandeln och att det har stor betydelse att näringslivet i alla länder får klara politiska signaler om viljan att förbättra villkoren för den internationella handeln. Vår avsikt är att på detta sätt markera den stora betydelse som vi tillmäter frihandeln. Det finns alltså en allvarlig risk för att dessa principiella tillkännagivanden kommer att uppfattas som skrymteri av omvärlden, om regeringsförslaget om tullförrättningsavgifter genomförs. Jag vill gärna höra utrikeshandelsministerns syn på problemet att över huvud taget få andra länder och EG att förstå vad det är vi håller på med på detta område och varför det är så viktigt för oss. Utrikeshandeln berör i sina konsekvenser i hög grad människors vardag, sysselsättning och inkomstmöjligheter. Det handlar om hundratusentals jobb här hemma i Sverige. På det nationella planet samlas våra resultat av handeln med omvärlden ihop till aggregerade värden, som det brukar heta. Det handlar om bytesbalans och handelsbalans. Handelsministern nämnde detta i sin deklaration. En omsvängning har skett, och det har gått väldigt bra. Då talar man från regeringens sida ofta i vi-form. Jag skall inte ta upp en ny ekonomisk-politisk debatt här, men ibland har jag en känsla av att ni använder ordet vi alltför slentrianmässigt. Alla är ju i dag överens om att devalveringarna 1981 och 1982 jämte den internationella konjunkturuppgången samt den växande världsmarknaden och världshandeln stämde ganska bra tillsammans och har lett till bl.a. de konsekvenser som vi kan avläsa i dagens bytesbalansoch handelsbalanssiffror. Men jag tror att regeringen gör sig själv och landet en otjänst genom att göra partipolitik av detta. Det förekommer i alltför många sammanhang. ”Vi har vänt utvecklingen”, som det heter. I så fall är ”vi” inte bara Mats Hellström och den svenska regeringen utan i hög grad Ronald Reagan, Nakasone, Helmut Kohl och andra politiska ledare och länder. Från tid till annan kopplas utrikeshandelsrelationerna med vår omvärld mer eller mindre samman med andra politikområden. Staffan Burenstam Linder gjorde det tidigare i sitt inlägg. Men grundläggande över tiden är naturligtvis de ekonomiska konsekvenserna, hur vi lyckas i förhållande till andra, om vi klarar konkurrensen helt enkelt och om vi lyckas hålla vår egen ekonomi i tillräcklig balans för att svara upp mot omvärldens förmåga etc. Det är detta det handlar om i den ständigt lika oavslutade avtalsrörelsen. Det är viktigt att konstatera att det inte hjälper med symtomangrepp, att angripa prisstegringarna t.ex. den vägen, utan det gäller att skapa förutsättningar för en lugn prisutvecklingstakt. Där har regeringen inte lyckats. Detta är ett av de allvarligaste hoten över huvud taget mot utrikeshandeln i framtiden. Utrikeshandeln berör även de små ländernas möjligheter att bibehålla något inflytande över de internationella regelsystem som styr världshandeln. Vi bör dessutom ha någorlunda självständiga möjligheter att besluta om vår egen ekonomiska framtid utan att andra länder, om de så skulle vilja, kan sätta press på oss. Det är av grundläggande betydelse att det finns internationella regelsystem, som fungerar mellan länderna — än mer att de regelsystem som finns fungerar någorlunda rättvist. Ekonomisk styrka och konkurrens fungerar för det mesta, som alla vet, men inte alltid till de svagare ländernas nackdel. Därför kan vårt värn om de internationella spelreglerna aldrig frikopplas från utrikespolitiken eller biståndspolitiken. En av de senaste decenniernas största internationella tragedier är mot denna bakgrund att vi inte har lyckats hålla i gång diskussionen om den nya ekonomiska världsordningen samt nord-syd-dialogen och därav kunnat åstadkomma någonting mer konkret bestående. Litet av detta präglar även utrikeshandelsministerns deklaration. Han talar väldigt kortfattat om nord-syd-dialogen. Att den har gått på sparlåga sedan länge visste vi förut. Det är viktigt att vi erkänner att de fattiga ländernas skuldkris kommer att ha en avgörande betydelse för världshandeln i det längre perspektivet. Försöker vi inte hantera världens obalansproblem på detta plan, leder det förr eller senare till konvulsioner, som kommer att ruska om också vår egen välfärd. De fattiga ländernas situation är självfallet en starkt bidragande orsak till protektionismen hos tredje världens länder. Mot denna bakgrund är det litet svårt, tycker jag i alla fall, att utifrån våra värderingar inom centerrörelsen allvarligt kritisera just denna ländergrupp, när protektionismens problem ju handlar om industrivärlden i första hand. Jag tycker att regeringen hade kunnat ge en något fylligare kommentar till den här problematiken i sin utrikeshandelspolitiska förklaring. Jag tycker också att kommentaren till t.ex. embargopolitiken från USA:s sida kunde ha varit klarare. USA är en utrikesoch handelspolitiskt stark och framgångsrik nation, även om dollarkursen ställer till problem. Embargopolitiken är naturligtvis en viktig principiell fråga i alla internationella relationer. Utrikeshandelsministern går bara förbi det och säger i stort sett, att om inte USA skärper sin politik är det här kanske inte så allvarligt. Jag menar att det finns anledning att ta mycket allvarligt på den ständigt hårdare sammanblandning av utrikeshandelspolitik och säkerhetspolitik som för närvarande är en trendmässig utveckling i världen. På den punkten efterlyser jag som sagt en något mer distinkt deklaration från utrikeshandelsministern.
Herr talman! Världshandeln har under senare år expanderat i långsammare takt än under tidigare högkonjunkturer. Den positiva tillväxten av världshandeln har därmed blivit mindre än vad man haft anledning räkna med av erfarenheter från tidigare högkonjunkturer. Världshandeln beräknas nu på årsbasis öka med 4-5 9. Ett speciellt störningsmoment för världshandeln är naturligtvis den exceptionellt höga dollarkursen. Varor i dollar har blivit allt dyrare att importera, vilket haft effekt både på amerikansk exportindustri, vars varor blivit allt mindre konkurrenskraftiga i takt med den stigande dollarn, och på u-länderna, som fått allt svårare att betala den del av sin import som måste betalas i dollar. Det gäller givetvis bl.a. oljeprodukter. Utvecklingen i Förenta staterna har annars under senare år i flera avseenden varit påfallande framgångsrik. Produktionen har vuxit starkt samtidigt som inflationen och arbetslösheten har kunnat pressas ner. Parallellt härmed kännetecknas emellertid den ekonomiska utvecklingen i Förenta staterna av snabbt stigande underskott i den federala budgeten och i handelsbalansen. Utrikeshandeln med varor gav 1984 ett underskott på ca 130 miljarder dollar, och även om tjänstehandeln gav ett överskott blev ändå underskottet i bytesbalansen något över 100 miljarder dollar — en ofattbart hög siffra. USA har givetvis inga svårigheter att täcka detta underskott genom kapitalinflöde och upplåning, men det är likväl anmärkningsvärt att denna utveckling tillåts fortsätta. Den i början av det här året än mer stegrade dollarkursen kommer rimligtvis att ytterligare minska konkurrenskraften hos såväl USA:s exportindustri som dess hemmamarknadsindustri med åtföljande ökat gap mellan import och export genom att importen blir ytterligare billigare. Därmed krävs ett ännu större kapitalinflöde, vilket bidrar till trycket uppåt på dollarn. Samtidigt väntas underskottet i den federala budgeten stiga till över 200 miljarder dollar. Även om denna utveckling på kort sikt kan komma att gynna svensk exportindustri, t.ex. bilindustrin, är det i det långa loppet en risk att den kan fungera som en stoppkloss på den ekonomiska utvecklingen i världen och bidra till att utlösa en recession. Det är därför ett gemensamt intresse för världens industriländer att hejda uppgången av dollarn, att pressa ner den internationella räntenivån och att få till stånd ett gynnsammare klimat för produktiva investeringar. U-länderna drabbas särskilt hårt av den höga dollarkursen och de höga räntorna. Det gäller speciellt de skuldtyngda u-länderna som ser sina intensiva ansträngningar att komma ur skuldfällan motverkade av de stigande räntorna och den allt högre dollarkursen, som hela tiden skriver upp skuldbeloppet och tvingar de skuldtyngda u-länderna till ytterligare åtstramningar och ytterligare sänkt levnadsstandard — ända tills det inte längre är möjligt att gå vidare på den vägen. Då står Internationella valutafonden redo med sina krispaket. I mitten av 1970-talet fanns en starkare vilja att vända utvecklingen i en för u-länderna positiv riktning. Arbetet med den ”nya ekonomiska världsordningen”, ”nord-syd-dialogen” och ”den globala rundan” syftade till att successivt ge u-länderna en likaberättigad ställning inom världshandeln. Världsinflationen skulle inte i första hand behöva drabba u-länderna genom en ogynnsam prisrelation mellan i-landsoch u-landsprodukter. I-länder och u-länder skulle arbeta tillsammans som likaberättigade parter för att öka världshandeln och därmed höja levnadsstandarden för alla parter. Jag hade tillfälle att under hösten följa FN:s arbete med frågor som rör ekonomi, handel och utveckling, främst i andra utskottet. Jag kunde då konstatera hur långt världen av i dag är från dessa mål. Inflationen har hårdast drabbat de fattiga länderna, och de stigande räntorna liksom den höga dollarkursen leder till att skuldtyngda länder blir än mer skuldtyngda; i bästa fall får de låna för att klara den ökade räntebördan. Diskrimineringen av u-landsprodukterna fortsätter samtidigt både direkt, t.ex. på tekoområdet, och indirekt för industrivaror genom olika regionala överenskommelser av typen EG och EFTA-avtalen. Det är därför mycket svårt för u-länderna att genom en intern industrialiseringsprocess och genom ökad export till i-länderna komma ur det dilemma man nu befinner sig i. Det är samtidigt uppenbart att det inte finns någon nationell väg ur detta dilemma. Här, i minst lika hög grad som på andra områden, krävs internationellt samarbete. Flertalet u-länder har i dag underskott i bytesbalansen. Det är en följd dels av den dyra oljeimporten under 1970-talet, dels av en omfattande skuldsättning under de senaste tio åren. Lockade av förmånliga kreditvillkor från i-länderna har många u-länder tagit på sig ett industrialiseringsprogram som ligger långt över de egna resurserna och som genomförts i en alltför snabb takt. När sedan utlandslånen förfallit till betalning, har världskonjukturen mattats, terms of trade försämrats och den egna industrialiseringsprocessen icke nått uppställda mål. U-ländernas betalningsförmåga har då blivit mindre än beräknad, och resultatet har blivit en skuldfälla, som det enskilda u-landet icke på egen hand kan komma ur. Internationella valutafonden har fått ingripa med villkorade lån, och gjort det så gott man kan, men de grundläggande problemen för u-länderna kvarstår. Vägen ut ur detta fundamentala dilemma heter ökad världshandel och rättfärdigare handelsvillkor. I längden är handel ett viktigare instrument för att främja utveckling än bistånd. Detta har ingående belysts av ett stort forskningsprojekt vid Harvarduniversitetet av fyra forskare — Gillis, Perkins, Roemer och Snodgrass. De visar att det är först när också u-länderna i ett öppet internationellt varuutbyte kan dra nytta av sina relativa produktionsfördelar — råvaror, billig arbetskraft, tidig förädlingsteknik — som de får möjlighet att på egen hand stärka sin ekonomi och höja sin standard. I-länderna måste visa solidaritet med de fattiga länderna genom att öppna sina marknader och dessutom ge u-länderna vettiga finansieringsvillkor för sin export till den industrialiserade världen. Till detta bör knytas en avskrivning av u-ländernas skulder. Jag noterar att chefen för Internationella valutafonden i ett anförande i Stockholm för en månad sedan gav uttryck för dessa tankegångar. Det är i detta sammanhang viktigt att ytterligare stärka de internationella organisationerna på världshandelns område, främst GATT och UNCTAD. Vi bör ge vårt stöd åt tanken på en ny GATT-runda och delta aktivt i förberedelsearbetet för en sådan runda om den kommer till stånd. Jag noterade med tillfredsställelse vad statsrådet Hellström hade att säga på den punkten. UNCTAD-mötet i Belgrad för två år sedan gav mycket få konstruktiva resultat. UNCTAD bör intensifiera sitt arbete för att skapa förståelse för i-ländernas och u-ländernas ömsesidiga beroende och för värdet av en ökad u-landshandel. Vissa förändringar av beslutsstrukturen i UNCTAD är nödvändiga. Arbetet att motverka protektionistiska strömningar måste ske på olika områden, både inom internationella organisationer som GATT, UNCTAD och OECD men också i vårt bilaterala umgänge. Självfallet måste vi då, herr talman, själva leva upp till frihandelns principer. Annars kommer vår internationella goodwill på detta område att gå förlorad.

Det är bra. Ibland skulle man kanske önska att regeringens frihandelsvänliga uttalanden hade åtföljts av något mera konkret t.ex. i fråga om avvecklingen av importrestriktionerna på tekoområdet. Handelsministern talade i sitt anförande om behovet av en avvecklingsplan för olika skyddsåtgärder. Då tycker jag att handelsministern skulle kunna börja med att upprätta en avvecklingsplan för de svenska tekorestriktionerna.

Det är faktiskt litet genant att sådana tankegångar kan dyka upp i den svenska debatten. Mats Hellström har nu möjlighet att rensa luften genom att ta avstånd från Birgitta Dahls grumliga tankegångar och förtäckta hot mot oljebolagen. På oljeområdet finns det vidare anledning att sätta ett frågetecken i kanten för regeringens beslut om köp av olja från Iran. Bakgrunden är vissa utfästelser som gjorts av en svensk handelsdelegation om åtgärder för att rätta till obalanserna i handeln mellan Iran och Sverige. Mot bakgrund av vår sedan gammalt kritiska attityd till s.k. motköpsaffärer är redan en sådan utfästelse diskutabel. Saken blir inte bättre av att den för oljelagringen ansvariga myndigheten — överstyrelsen för ekonomiskt försvar — har uppmanat regeringen att avstå från att fullfölja oljeköpet. Om regeringen hade bedömt den här affären ur rent handelspolitiska perspektiv hade den rimligen inte genomförts. Det återstår för regeringen att klart redovisa motiven bakom oljeköpen från Iran. Herr talman! På ett område är det nödvändigt med handelsrestriktioner. Det gäller krigsmaterielområdet. Riksdagen antog 1982 nya riktlinjer för vapenexport, som ger regeringen rätt att enligt bestämda kriterier tillåta export av krigsmateriel. Tillståndsgivningen förutsätts ske restriktivt och förenas med en effektiv kontroll av exporten. Statsrådet Hellström hade i dag inget att säga om hur den svenska vapenexporten har utvecklats under det senaste året. Det vore bra om statsrådet ville redovisa dels hur vapenexporten utvecklats under senare tid, dels hur statsrådet ser på de aktuella uppgifterna om att det största vapentillverkande företaget i Sverige sökt föra regeringen och krigsmaterielinspektionen bakom ljuset i fråga om faktisk mottagare av svensk vapenexport. Herr talman! Sveriges starka utrikeshandelsberoende har varit en given utgångspunkt för den ekonomiska politiken, oberoende av regering. Hälften av vår industriproduktion säljs till utlandet, och på hemmamarknaden får svenska företag fritt konkurrera med importvaror. Om den positiva ekonomiska utvecklingen i vårt land skall kunna fortsätta, krävs en god relativ konkurrensförmåga hos vårt näringsliv, i form av hög teknisk nivå på produkterna, god produktionsanpassningsförmåga, god leveranssäkerhet, ett stort exportkunnande och dessutom självfallet en rimlig prisnivå. Devalveringarna har bidragit till att stärka vår konkurrenskraft, men den i förhållande till övriga OECD-länder alltför höga inhemska inflationen är ett hot mot vår internationella konkurrenskraft, samtidigt som regeringens åtgärder mot inflationen är otillräckliga eller illusoriska, såsom de nyligen återinförda prisregleringarna, vilkas inflationsdämpande effekter är lika med noll. Det faktum att utrikeshandeln under januari 1985 visade ett underskott kan vara ett resultat av vår försämrade internationella konkurrensförmåga. Det kan också vara en tillfällighet. Den inhemska kostnadsutvecklingen är under alla förhållanden av avgörande betydelse för möjligheterna att hålla uppe vår konkurrensförmåga och vår export. Låt mig i detta sammanhang också i korthet notera betydelsen av turismen för vårt samlade utbyte med utlandet. En viss ökning av utlandsturismen i Sverige har glädjande nog ägt rum under senare år. Jag är övertygad om att mycket mera kunde göras, av turistrådet och våra fåtaliga turistkontor utomlands men också av enskilda företag och organ inom turismen. Grossistförbundet har föreslagit att turismen skall flyttas från jordbruksdepartementet till utrikesdepartementets handelsavdelning, och jag hoppas att den tanken blir positivt mottagen av regeringen. Turismen är en näring av stor betydelse för vår bytesbalans, och den bör hanteras därefter också inom regeringskansliet. Herr talman! Låt mig avslutningsvis stryka under betydelsen för vårt välstånd av turismen och i ännu högre grad exporten samt självfallet i grunden behovet av ett konkurrenskraftigt och väl fungerande näringsliv.

Herr talman! I går eftermiddag hade jag hela tiden ett envist intryck av att jag satt och läste vad en SAF-ideolog hade råkat producera i någon handelskammartidning. Gång på gång fick jag övertyga mig om att rubriken avsåg den socialdemokratiska regeringens handelspolitiska deklaration. Med denna inledande elakhet är det inte min mening att vara övermaga eller föraktfull. Däremot är jag bekymrad — närmare bestämt över den helt makalösa konformism som präglar debatt och tänkande på ekonomins och handelns område. De departementstjänstemän som jag förmodar ligger bakom aktstycket har tydligen varit gripna av en djup rädsla inför varje tanke på att framlägga något annat än det gamla vanliga primitiva liberala julevangeliet. Det finns ingen problematisering, inget försök till alternativ i tolkningarna, ingen vetenskaplig eller politisk analys av verkligheten. Utrikeshandeln är löskopplad från andra delar av den ekonomiska verkligheten. Det är ganska förskräckande att man inte förmår sig till något enda ifrågasättande inför den alltmer uppenbara klyftan mellan deklarationens bild av världen och verklighetens problematik. Julevangeliets budskap är som bekant enkelt. Export är bra, ju mer export, desto bättre — allt annat obesett. Särskilt bra är om exporten är större än importen. Och exporten kan aldrig bli bra, om inte reallönerna hålls nere. Det är sänkta löner som är den viktigaste nyckeln till god konkurrenskraft. Frihandel är bra, oavsett hur den ser ut och om den i verkligheten är fri eller inte. Kapitalister och arbetare har gemensamma intressen. Hög export och sänkta löner är lika mycket till arbetarnas fördel som till kapitalisternas. Jag tror det är hög tid att söka återupprätta ett mer distanserat, ifrågasättande och säg gärna vetenskapligt synsätt. Det är också tid att fråga vad arbetarrörelsen här i landet egentligen vill i denna sak, och om den verkligen skall tycka och vilja detsamma som de stora exportföretagen och finansinstituten. Vad är då nödvändigt? Till att börja med måste man upphöra med att ha illusioner om det som kallas frihandel. Det finns ingen fri handel, i den meningen att företag kan söka marknader och konkurrera med varandra på öppna villkor. Det finns ingen fri marknadshushållning eller fritt verkande marknadsmekanismer, vare sig i öst eller i väst. Vad som finns är en reglerad handel. I planekonomierna är det officiella instanser som reglerar den. I den kapitalistiska världen är det privata maktcentra, delvis också statsintressen, som reglerar den. Det sker genom överenskommelser och genom påtryckningar från starka mot svaga. Det sker genom att stora privatimperier förvandlar internationell handel till intern handel inom sina imperier. Det sker genom prisledning, marknadsuppdelning, öppna eller hemliga kartellarrangemang och hot. Det sker genom politiska påtryckningar, diplomati, monopolism och ibland också militära interventioner. Den maktpolitiska dimensionen är ständigt närvarande. Och den är vanligen den ledande, varför någon s.k. fri utveckling av handeln egentligen inte är tänkbar. Att under sådana omständigheter frammana föreställningen om fria rörelser och automatiska, anonyma, av ingen kontrollerade mekanismer är idealism och verklighetsförfalskning. Den typ av frihandel som nu existerar är frihandel bara ur de stora transnationella företagsimperiernas synvinkel. Den är ingen frihandel ur folkens och de mindre företagens synvinkel. Hela terminologin tjänar det multinationella kapitalets intressen. Frihandeln åstadkommer inte utjämning eller stimulans av handelsutbytet. Den bidrar visserligen till integration mellan industriländer, men den försätter tredje världen i ett allt djupare beroende. Den premierar quislingregimer, som låter sina länder underordna sig västmakter. Den är däremot ogynnsam och fientlig mot regeringar som eftersträvar politisk och ekonomisk självständighet för sina länder. För Sveriges vidkommande är frihandeln dubbelbottnad. Det är klart att handelshinder — av vad slag det vara må — försvårar Sveriges position gentemot ekonomiska stormakter som USA eller Frankrike. Men samtidigt leder frihandeln till fördelar för de multinationella imperierna, och därmed till hot mot den nationella självständigheten. Sveriges ekonomiska struktur förändras. Sammansättningen av industri och handel, av export och import, påverkas av de multinationella kapitalintressena. Dessa styr produktionsvillkor och priser. Det sker inte under klassisk konkurrens, utan under diverse former av styrning och påverkan. Allt detta utgör i dag ett problem för Sverige. Det skapar bindningar i politiskt hänseende, och det skapar stelheter i ekonomiskt. Detta problem borde ha tagits upp i hela sin vidd i handelsdeklarationen. Det förtigs systematiskt i den offentliga debatten här i Sverige. En speciell dimension av problemet utgör den amerikanska embargopolitiken. Den finns bara antydd i deklarationen. Regeringen förutsätter att USA inte skall ingripa i svensk handel. Men alla vet att det sker på ett mycket kvalificerat sätt och på varuoch tjänsteområden som har stor utvecklingsmässig betydelse. Det är helt klart att regeringen här glider över ett problem som man måste vara mycket besvärad av. Det blir tillfälle att återkomma utförligare härtill, när det ges svar på den interpellation om exportkontroll som i dag inlämnas av C.-H. Hermansson. Det finns en lång rad underliga påståenden och, som jag tycker, litet irrationella tankegångar i deklarationen. Låt mig snabbt peka på några av dem. Regeringen upprepar det gamla arbetsgivarpåståendet att de sänkta lönerna har varit en förutsättning — dock inte den enda — för exportframgångarna. Detta är ytterst tvivelaktigt. Det finns nämligen inga sådana samband mellan lönenivåer och löneutveckling å ena sidan och exportökningar å den andra. Sammanhangen är mycket mer komplicerade. Tvärtom kan höga löner ofta vara en förutsättning för högre effektivitet och därmed lägre styckkostnader. På samma sätt är en stark hemmamarknad en förutsättning för goda exportresultat och konkurrenskraft. Och en stark hemmamarknad har ett påtagligt samband med en hög och stigande lönenivå. Vad däremot reallönesänkningspolitiken åstadkommit är en försvagning av hemmamarknaden och en allvarlig skärpning av klasskillnader och fördelningsproblematik i Sverige. Exportpropagandan blir på det sättet ett försvar för det förgrovade klassamhället. Man kunde eventuellt ha väntat att en socialdemokratisk regering närmare hade funderat över vad detta egentligen innebär och om det skall vara arbetarrörelsens politik. Över huvud taget saknar man en analys av förhållandet mellan yttre och inre marknad. Vad Sverige gjort är ju att söka vinna fördelar utåt genom att strama åt inåt. Man kan fråga om det som då eventuellt har vunnits utåt inte samtidigt förlorats inåt, t.ex. i form av sämre samhällsservice och inskränkningar i viktiga verksamheter. Man kan också med fog hävda att en generösare utbyggnad av viktiga samhällssektorer via stärkandet av den inre marknaden skulle ha fått positiva verkningar även på exportsidan, därtill inom varuoch tjänsteområden som är mer framtidsbetonade än pappersmassa och bilar. Samhällssektorn har ju låg import, och utbyggnaden hade kunnat hållas i kontrollerbara proportioner för att undvika övertryck i någon del av ekonomin. Något förbluffande är också sättet att resonera när man i deklarationen kommer in på överskott och underskott. Man är då fixerad vid frågan om plus eller minus i de löpande betalningarna. Men det säger i verkligheten inte så mycket. För det första vet man inte riktigt hur stort saldot i de utrikes betalningarna är. Man borde skaffa sig ett bättre statistiskt underlag, innan man säger något mer definitivt om det. För det andra måste man ta hänsyn till att utrikesbetalningarna har ändrat karaktär på senare år. Affärsavslut och leveranser sammanfaller inte längre på samma sätt med betalningsströmmar, och betalningarna följer i allt högre grad sina egna mönster. Det blir allt svårare att göra vettiga analyser enbart utifrån de löpande betalningarna. Ett underskott behöver därför inte vara verkligt. Det kan bero på att betalningar inte tagits hem just då eller det kan spegla en förstärkning av tillgångar utomlands. Därför kan man inte heller utmåla utlandslån som något i sig negativt, som det finns en tendens att göra på många håll, så också i deklarationen. Upplåning utomlands kan, om den används rätt, bli en styrka. Att, som man göri deklarationen, klaga över att räntorna på utlandslånen är 20 miljarder är ju helt poänglöst, så länge man inte beaktar svenska tillgångar i utlandet och deras avkastningsförmåga, som hela tiden skall ställas mot skulderna och räntorna på dem. Än mer överraskande är påståendet på s. 2 i deklarationen, att utlandslånen skulle motivera stora överskott i utrikesbetalningarna under lång tid. Såvitt jag kan förstå, med mitt begränsade synsätt, är ju detta inte ens liberalism, utan det är 1600-tal och merkantilism. Utlandslån skall man dels utnyttja produktivt, dels betala av i lugn och ro och inte med plötsliga överskott. Och framför allt skall man inte eftersträva stora överskott i de utrikes betalningarna utan att fråga sig om inte det kan verka störande och destabiliserande på den inre fronten i ekonomin om det under några år kommer in en väldig mängd pengar i landet som kommer i rörelse här. Vilka följder får det för t.ex. inflationen? Slutligen är deklarationen enligt min mening en oreflekterad lovsång till dens.k. internationella arbetsfördelningen, en annan av de teoretiska myter som den borgerliga nationalekonomin sprider omkring sig. Den internationella arbetsfördelningen framställs som en automatisk och oundviklig utvecklingsprocess, vilket den givetvis inte är. Den drivs i dag fram på ett sätt som skapar obalanser och motsättningar i världen och som förstärker skillnaderna mellan fattiga och rika och mellan ekonomiska maktcentra och ekonomiska satelliter. Om ett avancerat industriland blir av med hela varuområden eller viktiga sidor av sin tekniska kompetens till följd av denna konstlade arbetsfördelning, kan det få allvarliga verkningar för hela den fortsatta industriella utvecklingsprocessen. Det är en typ av problem som man seriöst borde ha diskuterat i stället för att som nu dölja dem bakom ytliga trosbekännelser till något som man inte tycks vilja förstå innebörden av. Summan av mitt anförande skulle kunna uttryckas så här: Värderingar och begreppsbildning inom handelspolitikens område styrs i dag i enormt hög grad av klassintressen. De stora multinationella metropolerna söker upphöja sitt tänkande och sina intressen till vetenskap. Och det är inget att förvåna sig över. Men av en regering som stöder sig på arbetarrörelsen har man rätt att vänta sig en självständigare och mer kritisk analys. I längden utsätter den sig nämligen för en stor risk om den ständigt för ut det budskapet till Sveriges löntagare, att ju lägre reallöner de får och accepterar, desto mer stiger välståndet i landet.

Herr talman! Herr Burenstam Linder uttryckte sig, såvitt jag förstod, något föraktfullt om gamla akademiker. Själv har jag betydligt lägre akademisk grad än Burenstam Linder, och jag har inte heller samma insikt i institutionerna som han har. Han borde kanske därför vara litet försiktigare. Burenstam Linder höll dock ett något akademiskt anförande, när han ville påvisa en diskrepans mellan regeringens deklaration och det som regeringen gör när det gäller vissa handelspolitiska frågor. Det var emellertid endast i marginalen som han gick in — han ifrågasatte inte grunderna för regeringens politik när det gällt att agera enligt våra frihandelsuttalanden och intressen. Jag skall ta upp de konkreta punkter som herr Burenstam Linder nämnde. Han nämnde bl.a. oljehandeln. Energiministern har tagit upp de strukturproblem som jag är övertygad om att vi alla är överens om finns på denna marknad. Hon har klart uttalat att regeringen inte har för avsikt att i något läge vidta åtgärder som står i strid med våra handelspolitiska åtaganden eller företa sig något som skulle äventyra viktiga svenska exportintressen. Regeringen har inga planer på att lägga fram några förslag till riksdagen om importavgifter på det området, vill jag tillägga. Tekofrågan är förvisso viktig. Den kommer uppenbarligen att diskuteras också senare i dag. Det finns, såvitt jag förstår, inga större skillnader mellan Burenstam Linders egen inriktning som handelsminister och den politik som nu förs just när det gäller avtalen, trots att Burenstam Linder ville låta detta framgå av sitt tal. Under Burenstam Linders egen tid som handelsminister lades det fram åtta nya tekoavtal inom MFA:s ram — rimliga avtal enligt vår bedömning. Det var alltså inte så att Burenstam Linder minskade antalet avtal, utan det var åtta nya avtal som kom till. Också Björn Molin lade till ytterligare något avtal på tekoområdet utöver dem som fanns sedan Burenstam Linders tid. Om vi skulle följa den avvecklingsplan som har nämnts, får vi börja med att avveckla de avtal som ni själva tog initiativ till. Jag vill med detta naturligtvis säga att det finns en stor majoritet i riksdagen om att vi behöver MFA med tanke på att den svenska importen av kläder totalt sett, från hela världen och från u-länderna, är den största i världen. Vi har i grunden en mycket öppen politik. De enligt det internationella regelsystemet tillåtna MFA-avtalen behövs emellertid för att ge omställningsmöjligheter till den lilla industri som är kvar i landet. Kemikontrollen togs också upp av Burenstam Linder. Den är väl snarast ett exempel på att vi minutiöst tillämpar ett samråd, något som vi bör göra för att hålla oss så rena som möjligt handelspolitiskt. Vad vi gjort är att när vi skickat en statlig utredning, kemikommissionens, på remiss till svenska remissinstanser så har vi samtidigt skickat den på remiss till EG. Det skall vi göra. Vi notificerar den till EG. Det är alltså statliga utredningar som notificeras. Lika väl som vi lyssnar på svenska remissinstansers synpunkter lyssnar vi självfallet också på de synpunkter som kommer från internationella organ. EG har framfört kritik på en del punkter när det gällt den här statliga utredningens förslag. Redan den lagrådsremiss som beslutats av regeringen skiljer sig på en rad punkter just när det gäller den handelspolitiska uppläggningen från vad en statlig utredning föreslog. Det är inget märkvärdigt med det — snarare tvärtom visar det att vi försöker tillämpa det internationella regelsystemet också i praktiken. Jag vill tillägga — och det gjorde jag redan i deklarationen — att det är viktigt att myndigheter, företag och vi alla ser upp när det gäller nya reformer, nya inslag i politiken. Det är alltså viktigt att näringslivet självt gör det i sina operationer. Det finns nämligen alltid risker för att man i alla länder slirar på de regler som finns, och vi har intresse av att följa reglerna. Jag skall återkomma till varför vi har det, när jag vänder mig till Jörn Svensson. Det finns således skäl — och det uttryckte jag som sagt i deklarationen — för alla myndigheter att ha en ordentlig bevakning på detta område. Burenstam Linder vill skapa någon sorts motsatsställning på inrikeshandelns område. Det fanns en fascinerande koppling mellan det som Burenstam Linder sade och det som Jörn Svensson sade i det sammanhanget — jag skall återkomma till just inrikeshandeln senare. Det har tydligen förbigått Burenstam Linder att det pågår ett avregleringsarbete i regeringen, ett avbyråkratiseringsarbete. Jag tror att alla regeringar under lång tid har bidragit till att ge myndigheter föreskrifter som blir konstiga och besvärande. Vi har på gång ett aktivt jobb, i alla departement, att i möjligaste mån försöka rensa bort onödig byråkrati. På handelsområdet är det faktiskt så, herr Burenstam Linder, att vi har en så fri inrikeshandel att vi numera har avskaffat inrikeshandelsministern. Sverige är ett av de få länder i världen som anser att vi har så pass enkla förhållanden inom landet att vi inte behöver någon speciell minister för inrikeshandeln. Därför är den funktionen avskaffad, till skillnad från under herr Burenstam Linders tid i regeringen. De subventioner som herr Burenstam Linder tog upp var i högsta grad sådana som infördes under de borgerliga regeringarna och som vi under stor möda har försökt att avskaffa. Herr Burenstam Linder räknar bort arbetsmarknadspolitiken när han talar om sysselsättningssiffrorna. Det är väl ett förebud om vad som skulle inträffa om moderaterna kom i regeringsställning. Vill man helt enkelt definiera bort arbetsmarknadspolitiken, är väl det ett uttalande om att moderaterna kommer att föra en arbetslöshetsskapande politik. På en punkt polemiserade herr Burenstam Linder mot handelsdeklarationen, och det gällde att marknadsandelar skulle ha förlorats. Förvisso kan man inte räkna med att marknadsandelar kan behållas under lång tid genom en devalvering. Därför säger vi också att det är mycket viktigt att även i framtiden upprätthålla ett kostnadsförhållande som gör att vi, sammantaget med den höga produktivitet vi har, kan fortsätta att skapa sysselsättning genom exporten. Inte ens konjunkturinstitutet hävdar att marknadsandelarna skulle ha minskat under 1984 i förhållande till 1983, utan man menar att de stora ökningar av marknadsandelarna som nåddes 1983 har kunnat försvaras under 1984 totalt sett. Kommerskollegium har ett annat sätt att räkna och menar att vi t.o.m. skulle ha ökat marknadsandelarna något under 1984. I varje fall är det klart att Sverige fortfarande har god konkurrenskraft, att vi fortfarande väl förmår att sälja våra varor på export. I fråga om kostnad per producerad enhet, när såväl produktivitet som lönekostnader vägs in, ligger Sverige fortfarande bland de lägsta inom OECD.

Man har inget alternativ. Ni sade tidigt på hösten 1982 att regeringens politik med den s.k. tredje vägen kommer att misslyckas. Det har visat sig gå bättre än vad även vi då vågade prognostisera. Vi säger nu ingalunda att vi därmed är framme — tvärtom, många problem återstår — men det har gått betydligt bättre än vad vi kunde hoppas. Politiken har hållit. Den helt negativa uppläggningen att enbart förutse ett misslyckande, som den borgerliga oppositionen då valde, återfaller nu på er själva. Ni har i dag inget alternativ. Det har visat sig i den här diskussionen också, inte minst genom herr Burenstam Linders inlägg. Han tog ju upp en rad perifera saker, framför allt sådana som återfaller på hans egen tid i regeringen. Sedan vill jag gärna instämma i mycket av vad Olof Johansson sade om det nordiska samarbetets vikt. Vi har senast nu i Reykjavik ytterligare preciserat hur vi skall gå vidare för att minska handelshindren i Norden. Det gäller då inte minst att gå fram med en omvänd bevisbörda. Handelsministrarna har givit i uppdrag till sina ämbetsmän att gå igenom hur man skall kunna identifiera områden för harmonisering — det må gälla engångsartiklar på sjukhus, campingvagnar, byggbestämmelser, tulldokumentation, lastbilsmarknaden i Norden, brandsläckningsmateriel, brandfarliga textilier osv. Det gäller en hel rad praktiska områden, och det är ett ganska mödosamt arbete, men viktigt. Men det gäller också att se till att vi i Norden kan mer lita på varandra, helt enkelt tolerera varandras regler, när vi inte kan harmonisera. Den omvända bevisbördan innebär att det åligger den som vill ha förbud mot ett visst ämne i ett annat land att bevisa att ämnet är farligt. Med en sådan generösare inställning bör vi kunna komma framåt, och detta har de nordiska regeringarna i princip ställt upp på. Herr talman! Jag ber att få återkomma till några av de andra frågorna i ett senare inlägg.

Herr talman! Låt mig säga en sak till Jörn Svensson, som gjorde gällande att det är bra med lägre löner och mer export: Ja visst, men utrikeshandel har man för att höja lönerna. Det är bara att konstatera vilka länder som har de högsta lönerna: de som är intensivt engagerade i utrikeshandel eller de som inte är det. För min del tycker jag att det verkar som om de sovjetiska jordbruksmyndigheterna — när de konstaterar att det på nytt har gått dåligt i det reglerade sovjetiska jordbruket och därför vill köpa livsmedel från USA — är mycket glada över att det finns möjligheter till utrikeshandel. Så till herr Hellström: Skulle jag ha sagt något föraktfullt om gamla akademiker? Det låter mycket märkligt. Jag konstaterar i stället att det för närvarande är ett allvarligt problem att universiteten är en krisbransch. Man kan leva en generation på gamla, skickliga akademiker, men när man har försämrat arbetsvillkoren och försökt att urholka möjligheterna att ha ett förnuftigt universitetsväsende blir det så småningom också en erosion av kvaliteten vid universiteten. Det hjälper då inte att plötsligt börja oja sig över teknikerbrist osv. — detta är ett utflöde av en politik som alltför länge har drivits i Sverige. Man kan blunda i riksdagen för dessa förhållanden, eftersom det tar tid innan de verkligen blir synliga, men de är numera synliga, och det är utomordentligt bekymmersamt för Sveriges möjligheter att hävda sig i framtida konkurrens. Detta gäller inte minst i det sammanhang som utrikeshandelsministern tog upp, nämligen frågorna om teknologiexport och de problem som den amerikanska politiken härvidlag medför. Vi har ju själva hinder för vår export av vissa vapen, med hänvisning till att vi inte vill sprida dessa runt omkring oss. Också amerikanarna har vissa restriktioner, och man kan tycka vad man vill om dem, men framför allt bör man från svensk sida slå vakt om sin förmåga att ha ett oberoende. För detta behövs ett bra universitetsväsende liksom forskning och utveckling. Det är viktigt för Sverige för att vi skall kunna hävda oss, inte bara när det gäller oberoende gentemot amerikanska bestämmelser. Oljehandeln och en reglering av denna står enligt herr Hellström inte i strid mot gällande principer. Men vad är det egentligen som Birgitta Dahl har tänkt sig? Vad är det som skall hända? Är det inte möjligt att klarlägga detta? I förrgår hölls det här en debatt, fylld av svammel från energiministerns sida om vad som skulle göras. Men debatter som i dag borde vara tillfällen till klarläggande om vad som skall göras. Är inte detta ett exempel på de gråzonsarrangemang som herr Hellström kritiserade i sin egen deklaration och som är så gråa att han tydligen inte ens själv vet vad det är fråga om? När det gäller tekoindustrin är det riktigt att det under den tid då jag var handelsminister infördes en del regleringar. Jag yttrade därför i mitt inlägg att det nu är tid för friare förhållanden. Jag tror nämligen inte att man kan ha sådana här regleringar som ett permanent inslag. Jag framför inte någon våldsam kritik mot herr Hellströms uppläggning på det här området, men jag anser att det är tid för friare förhållanden i detta sammanhang.

Herr talman! Vi har fått en liten utvidgning av denna allmänna ekonomiskpolitiska diskussion.

Kurvorna för Sverige och OECD har här skilt sig åt, som vi vet. Vi vet fortfarande inte, så här långt efteråt, om vi lyckas göra devalveringen och den s.k. tredje vägen till en framgång. De pågående, ständigt nästan lika krisartade, förhandlingarna på den svenska arbetsmarknaden är det yttre beviset på att det inte går att inkamma några vinster i dagens läge. På den punkten tycker jag att Mats Hellström och regeringen är alltför lättsinniga. Egentligen dementerar man själva från dag till dag de egna framgångarna med ständigt nya utspel och uttalanden från finansministern. När det gäller det nordiska samarbetet tycker jag att det är bra att man arbetar vidare med de konkreta små detaljerna över hela fältet. Det är egentligen inte det vi behöver diskutera så mycket här. Men jag tror samtidigt att det är viktigt att vi lägger grunden för detta förtroendefulla samarbete, att vi kan lita på varandra, och att man då inte tar till den här sortens åtgärder som t.ex. tullförrättningsavgifterna, som naturligtvis slänger grus i maskineriet både på det nordiska planet och när det gäller den europeiska handeln. Långsamheten i aktionen när det gäller kapitalmarknaden eller, jag säger det gärna konkret, etableringen av banker är också en sådan fråga där regeringen har agerat tungfotat och på det sättet dragit på sig en kritik som egentligen hade varit onödig. För det kan väl inte vara så att man tänker avbryta denna process? Det väldigt restriktiva förslag som nu föreligger på det området kan rimligen inte vara sista ordet.

Herr talman! Det var bra att Mats Hellström tog avstånd från Birgitta Dahls grumliga tankegångar i fråga om handelsrestriktioner på oljeområdet. Jag utgår från att det beskedet innebär att det inte blir några restriktioner eller några åtgärder riktade mot oljebolagen. Däremot teg handelsministern om Iranoljan. Jag hoppas att han i sitt nästa inlägg kan göra några kommentarer till den frågan. På tekoområdet kan vi hänvisa till en hel serie av utredningar, bl.a. av Carl Hamilton, som har visat att de svenska tekorestriktionerna inte har någon positiv effekt för den inhemska tekoindustrins konkurrensförmåga och avsättningsmöjligheter. Effekten av de svenska tekorestriktionerna är enbart att tränga undan u-landsimporten och ersätta den med import från länder som Finland, Italien och kanske rent av USA. Tekorestriktionerna är alltså u-landsfientliga. Vill man föra en u-landsvänlig handelspolitik, inte bara i ord utan också i sak, kräver det en avvecklingsplan för de svenska tekorestriktionerna. En sådan avvecklingsplan för restriktionerna måste givetvis också innefatta de avtal som ingicks eller omförhandlades före 1982. Det finns en rätt avslöjande formulering i handelsministerns deklaration. Det står apropå olika byråkratiska formaliteter som kan ha protektionistiska effekter, att Sverige tillhör ingalunda de stora syndarna på detta område. Nej, gudskelov. Men tydligen är vi ändå litet grand av syndare. Det är det vi inte skall vara från svensk sida. Det finns både en ideologisk grund och ett egetintresse från svensk sida att inte synda på det här området och att följaktligen helt avstå från protektionistiska påfund eller från påfund av teknisk art som i realiteten kan ha en protektionistisk effekt. Här har tidigare nämnts något sådant. Får jag avslutningsvis bara säga, inte minst med anledning av de synpunkter som Jörn Svensson hade, att man kan titta på utvecklingen i Sydostasien och jämföra olika länder. Jag hade tillfälle att göra det i höstas. Titta på ett land som Singapore som har fri handel och totalt fria valutarörelser, och jämför det med länder i samma region som har halvsocialistiska regimer och regleringar av utrikeshandeln av olika slag. Jag tror att slutsatsen är given: Det är det land som stimulerar ett fritt varuutbyte och fria valutarörelser som har haft den snabbaste ekonomiska utvecklingen och därmed också givit invånarna den högsta levnadsstandarden.

Herr talman! Ett par av de borgerliga debattörerna envisas med att missbruka sin replikrätt. Vill ni replikera med anledning av mina inlägg skall ni begära replik på mig och inte på någonting annat. Ni begärde replik på Hellströms anförande, och då skall ni egentligen inte polemisera mot mig. Det finns ingen anledning att göra sådana där ytliga och helt ovetenskapliga jämförelser mellan Singapore och Vietnam. Man skall inte jämföra Vietnam, som har haft krig i 30-40 år, med den oerhörda miljöförstöring och den förstöring av jorden samt sönderslagning av industrin som då har skett, och Singapore, som varit så att säga ett centrum där internationell kommers har samlats. Dessutom kan man göra vissa reflexioner kring det förhållandet, att Singapore är en polisdiktatur, liksom så många andra länder i Sydostasien som förhärligas i den borgerliga propagandan. Jag skall inte ta upp Burenstam Linders högst dunkla tankegång. Jag är rädd att den låg på ett litet för högt plan för mig — jag förstod inte sammanhanget. Möjligen beror det hela på att man, med anledning av den kritik jag tidigare framförde, missförstår vpk:s hållning och tolkar den som väldigt negativ till frihandel i allmänhet och till handelsutbyte. Det förhåller siginte alls på det sättet med vår hållning. Vi är också för en öppen handel, vi är också för förnuftiga och kloka och rättvisa regelsystem. I det avseendet kan jag skriva under på mycket av det Mats Hellström säger. Vad jag däremot angripit är den idealistiska, felaktiga och ovetenskapliga analys som man gör, när man kallar någonting i världen för frihandelssystem, trots att det definitivt inte rör sig om något sådant. Om man har en dylik föreställning och gör fel analys, kan man också hamna fel i sina slutsatser. Jag kan t.o.m. kosta på mig att säga, att jag tycker att devalveringen, om man skulle främja exporten i det läge som rådde, var ett klart bättre och effektivare medel än kanske många andra typer av åtgärder som hade stått som alternativ. Jag inser också till fullo att Sverige, med en liten och öppen ekonomi, måste ha en relativt stor utrikeshandel. Men det problem jag vill diskutera är: Hur stor skall den vara? Skall den vara 40-45 96 eller skall den ligga där den nu ligger? Hur besvarar man den frågan? Det ger oerhört stora verkningar på hela den ekonomiska strukturen, det ekonomiska och politiska maktspelet i Sverige. Dessa mer långsiktiga strukturella problem borde man diskutera på ett annat och mindre ytligt sätt än vad man gör. En annan aspekt, som egentligen utgör en kärnpunkt och som jag gärna vill att Mats Hellström kommenterar, är följande: Om man under 1986 får en återgång, en tillbakagång i den internationella konjunkturen, har man fört en politik där man satsat oerhört koncentrerat just på exporten och på lyftet inom exporten som ett drivhjul i ekonomin. Men om detta försvinner, vilken politik slår man då in på? Slår man in på en hårdare lönesänkningsoch åtstramningspolitik på den inre fronten, eller söker man kompensera förlusterna utåt genom en kontrollerad utbyggnad och expansion på det inre , planet? Det senare innebär ju att man byter politik i förhållande till den som förs nu, och det anser jag vara absolut nödvändigt, för jag tror det ligger en stor fara i att man inte förutser den konjunkturnedgång som kommer.

Herr talman! Först till några av de punkter där jag i mitt tidigare inlägg inte hann besvara de frågor som ställts till mig. Olof Johansson tog upp frågan om tullförrättningsavgifter när det gäller obekväm arbetstid. Läget är ju det, att den här typen av avgifter finns i många västeuropeiska länder och även i nordiska länder. Det kontroversiella är alltså inte om avgifterna finns eller inte utan naturligtvis hur de utformas. Det är i själva verket så, att i de flesta europeiska länder är det en etablerad praxis, att man av trafiken tar ut en avgift för att täcka tullverkets kostnader, när förrättningen sker på obekväm arbetstid eller när den sker på låt mig säga obekväm plats. Detta gör man för att kunna hålla en hög servicenivå. Avgiften skall självfallet inte gå ut över tullmyndighetens självkostnad — det gäller naturligtvis också för Sverige. Den svenska regeringen har när det gäller tullverkets förslag, som kom i höstas, också i budgetpropositionen uttalat att ett ökande uttag av avgifter skall ske med fullt iakttagande av våra handelspolitiska åtaganden. Detta skall vara vägledande för de nya bestämmelser som tullverket nu håller på att utforma. Det är viktigt, menar jag, att de bestämmelserna också utformas så att de inte motverkar strävandena att underlätta den nordiska samhandeln. Olof Johansson underströk egentligen också själv att han är litet tidigt ute. För närvarande håller ju tullen på med det uppdrag man har fått från regeringen — som också gäller samråd med riksrevisionsverket och kommerskollegium — att efter att ha hört turistråd och näringsliv ta fram ett förslag till förrättningsavgifter. Nu får vi se vad tullverket kommer fram till. Regeringen följer självfallet frågan under tiden, och den behandlas ju för närvarande också i riksdagen. I övrigt kan jag instämma i mycket av vad Olof Johansson sade om skuldkrisens innebörd. Jag har litet svårt att förstå hans yttrande om att vi i handelsdeklarationen inte skulle ta allvarligt på stormakternas möjligheter till påtryckningar. Jag knyter an litet också till det som Jörn Svensson var inne på. Det är tvärtom så att vi är utomordentligt oroade för den utveckling mot bilateralism som finns men som framför allt är en fara för framtiden: att stora block gör upp med varandra, länder gör upp med varandra; små nationer som vår kan då naturligtvis i högsta grad komma i kläm. Där tycker jag att Jörn Svensson hade en ganska ytlig analys. Han såg frihandeln enbart som något som är till hjälp för de multinationella företagen. Det är en mycket ytlig analys, tycker jag. Det är naturligtvis tvärtom så, att det är väsentligt för små, utrikeshandelsberoende länder som Sverige att det på marginalen finns en ökad respekt, en ökad disciplin i systemet och inte ett ökat utnyttjande från stormakters eller stora handelsblocks sida av möjligheterna att göra upp med varandra så att det går ut över de små. Det är precis den innebörden vår deklaration har. Jag tror att i varje fall Olof Johansson och jag är överens på den punkten. När det gäller skuldkrisen utvecklar vi i deklarationen också konkret — något som jag inte hinner göra nu på repliktiden — hur vi menar att skuldkonsolideringsavtalen med u-länderna bör utformas, inte minst med tanke på de möten i IMF och Världsbanken som skall hållas i april i år, så att man kan underlätta för u-länderna att ta sig ur skuldkrisen. Också det tror jag är i linje med vad Olof Johansson själv uttryckte. Björn Molin ställde en fråga om syftena med oljediskussionerna med Iran. Jag utgår ifrån att det var samma syften han själv hade när han aktivt arbetade för att öka de svenska oljeköpen från Iran — det skedde under hans tid direkta motköp av olja i betydande omfattning. Regeringen engagerade sig under Björn Molins tid också i regeringsbeslut för att underlätta den typen av handel på ett sätt som vi i det här sammanhanget inte har gjort — det vill jag understryka. Vi har uttalat att den handel som skall ske med olja skall ske på kommersiellt rimliga villkor och självfallet utan subventioner. Syftet är naturligtvis detsamma som måste ha varit vägledande för Björn Molins egna beslut när det gäller oljeköpen från Iran: När det finns en stor export till ett land och mycket liten import ökar trycket från det landets sida på att viss export skall upprätthållas från det landet till Sverige för att handeln skall kunna hållas i gång. Jag antar att det var sådana överväganden som låg bakom de omfattande motköp som gjordes under Björn Molins tid. Det kommer en särskild redovisning till riksdagen av vapenexportens omfattning under 1984 när vi har fått siffrorna från de exporterande företagen och med KMI:s hjälp kunnat sammanställa dem, vilket bedöms kunna bli tidigast i april. I enlighet med den proposition som lades fram och som riksdagen antog i december förra året skall numera en årlig, mera öppen redovisning ske i form av en skrivelse från regeringen till riksdagen av vapenexportens omfattning och inriktning. Dessutom har en vapenexportnämnd nu också börjat arbeta. Det är där den fullständiga statistiken finns. Den statistik som centralbyrån har och som ibland diskuteras i den allmänna debatten är inte fullständig — den omfattar t.ex. inte militära flygplan — och det är ganska svårt att av den dra slutsatser. Men den fullständiga statistiken kommer alltså tidigast i april, som då redovisas för riksdagen, varpå man får möjlighet att bedöma hur utvecklingen har varit. Sammanfattningsvis, herr talman, kan sägas att debatten illustrerar vad jag tidigare har sagt. Den borgerliga oppositionen hade inget annat alternativ än att säga att vi skulle misslyckas. Nu är vi på god väg att lyckas. När jag har använt ordet vi, Olof Johansson, har jag uttryckligen talat om vi i meningen inte bara regeringen utan också löntagarorganisationerna, näringslivet och alla övriga organ i Sverige som har ställt upp för att föra Sverige ut ur den ekonomiska krisen och in på en bättre väg. Vi skall vara glada för, även om det inte är något att slå oss för bröstet för, att det faktiskt har gått bättre i Sverige än i jämförbara länder under den här tiden. Den vilsenhet som kanske framför allt präglade Staffan Burenstam Linders inlägg om att vi inte skulle ha något annat alternativ än att misslyckas, präglade också Jörn Svenssons inlägg, främst det första. Jörn Svensson kan ibland ha provokativt spännande idéer, men i dag tyckte jag att han gjorde en direkt dålig analys. Hans förmenta citat ur handelsdeklarationen var för övrigt inget citat. Självfallet är inte lönesänkningar något hjälpmedel. Vad det handlar om är att åstadkomma reallöneökningar i sådana former att de inte blir kraftigt inflationsdrivande. Om man vill ha en hög sysselsättning i ett utrikeshandelsberoende land, då är exporten viktig.

Det överensstämmer med den nuvarande politikens inriktning, vilken också har hjälpt under andra skeden. Det är inget märkligt, utan en naturlig överfasning, om det skulle bli besvärligare i den internationella konjunkturen framöver. I sitt första inlägg menade Jörn Svensson att frihandel var ett begrepp som inte var intressant för andra än de multinationella företagen. Jag menar att begreppet är intressant också för små länder, länder som är beroende av att disciplinen i fråga ökar och inte minskar i den internationella handeln. De länder som inte har slagit in på frihandelns väg — det julevangelium som Jörn Svensson talar om skulle vara ett egenintresse för oss — har det inte gått bra för. Det är också något som har präglat vilsenheten i denna debatt. Det går inte att göra ytliga jämförelser där man ställer kapitalistiska länder mot socialistiska. Det var exempelvis en dumhet att ställa Singapore och Vietnam mot varandra. Men det finns både kapitalistiska länder, konservativa militärdiktaturer i olika delar i världen, kommunistiska länder och andra länder som har valt en protektionistisk väg. Dessa länder finns i både ioch u-världen. För dem går det dock inte särskilt bra. Staffan Burenstam Linder kan således inte ta hem någon poäng genom att påstå att alla dessa länder är kommunistiska därför att de är av olika slags politiska system, och det har som sagt inte gått bra för dem. Däremot går det genomgående bättre för de länder som valt att föra en öppen handelspolitik. Det finns också exempel på sådana länder i såväl den kapitalistiska som den socialdemokratiska och mer socialistiska världen. Det är just det som gör det svårt för dem som talar för protektionismen, när de ser att länder som valt att försöka ta sig ur den protektionistiska linjen för att försöka nå framgång har lyckats. De har kommit fram till att den öppnare handelspolitiken har större framgång världen över.

Herr talman! I mitt anförande gjorde jag gällande att det behövs en fri inrikes produktion och handel lika väl som en fri utrikeshandel. En fri inrikes produktion och handel är bra i sig och ger samma sorts vinster som en fri utrikeshandel. Det är också en förutsättning för att man verkligen skall kunna visa den dynamik och anpassningsförmåga som behövs för att göra sig internationellt gällande. Mats Hellström kom då i sin första replik tillbaka och sade att det skulle ha förbigått mig att regeringen just av denna anledning är invecklad i ett omfattande avregleringsarbete. Det är riktigt — det har totalt förbigått mig. Väldiga skattehöjningar har skett jämte etableringskontroller och priskontroller, nu senast på bostadsrätter. Hur rimmar Pysslingen med talet om fri tjänstehandel? Inskränkningar har skett i äganderätten. Näringsfriheten är minsann ingenting som denna regering slår vakt om. Även regleringarna av oljehandeln är ett exempel, men fortfarande är det någonting av gråzonernas gråzon som skall gälla i fråga om svensk oljehandel. Det har utrikeshandelsministern inte lyckats klargöra. Avtalsfriheten på arbetsmarknaden, på bostadsmarknaden och på andra håll har inskränkts. Det stora avregleringsarbete som denna regering har sysslat med har sannerligen förbigått mig. Det allvarliga är att regeringen i själva verket inte har bedrivit något avregleringsarbete utan motsatsen, vilket kommer att försämra Sveriges möjligheter att fungera internationellt och nationellt. Det finns u-länder av alla möjliga slag. Men de u-länder som har haft någon ekonomisk framgång är de som har satsat på marknadsekonomi, avreglering och en fri utrikeshandel. De är de enda som har lyckats. Sedan kan de ha haft olika politiska system, mer eller mindre behagliga. Men de som har tillämpat marknadsekonomi är de enda länder som har lyckats ekonomiskt, vilket är intressant att konstatera. Mats Hellström hade synpunkter på min vilsenhet. Det mesta av vad jag sade var tokigt. Men så tokigt är det väl inte? Utrikeshandelsministern och jag var i förra veckan på samma konferens i Tyskland. På denna konferens var USA:s, Frankrikes och Englands m.fl. länders utrikesministrar närvarande. Även Mats Hellström var där i kraft av att han är svensk utrikeshandelsminister. Själv var jag ditbjuden såsom oberoende expert. Om min vilsenhet och tokighet är så långtgående som Mats Hellström vill göra gällande, är den i alla fall ännu internationellt okänd. De perifera saker som Mats Hellström påstod att jag skulle ha tagit upp gäller utlandsupplåningen, som har kraftigt ökat under den socialdemokratiska regeringen, valutautflödet, som för närvarande är besvärande, samt de minskade marknadsandelarna under det senaste året. Mats Hellström sade något mycket märkligt om att det är omöjligt att behålla marknadsandelar som vunnits genom en devalvering. Detta uttalande fordrar ett klargörande. Förhåller det sig så, är det verkligen olyckligt. Mats Hellström påstod att de borgerliga inte har något alternativ. Det återkom han till även i sin senaste replik. Men från socialdemokratiska talarstolar runt om i landet heter det att vi har ett fruktansvärt alternativ. Vi är rysliga och hemska. Men nu har vi alltså inget alternativ. Är det det dubbla budskapet som Mats Hellström försöker sig på i ytterligare en tappning?

Herr talman! Beträffande tullförrättningsavgiften och annat vill jag bara kort konstatera att reaktionerna från olika håll, inte minst internationellt, tyder på att förslaget var felaktigt presenterat och informationen otillräcklig. Det skapar osäkerhet om vilken avsikten egentligen är, något som man inte bör medverka till att skapa på detta område. I en tidning i februari skriver Rolf Edberg följande ganska tänkvärda rader just om dessa saker: ”Men en tullkontroll är ingenting som den enskilde begär. Det är en samhällsfunktion som man måste underkasta sig, något man påtvingas.” Självkostnadsresonemanget är alltså inte så självklart som Mats Hellström försökte göra det till. Men vi kommer att behandla dessa frågor längre fram, och jag skall inte nu ytterligare fördjupa mig i detta. När det gäller den oljedebatt som har förts här vill jag bara tillfoga en anmärkning i marginalen. Det är risk för att vi talar om olika saker vid olika tidpunkter. Här talar vi om frihandel. När det gäller energipolitiken talar vi oftare om energiförsörjningstryggheten. Jag vill markera att det viktigaste vi kan göra när det gäller oljepolitiken naturligtvis är att minska vår egen förbrukning, vilket vi som alla vet har lyckats ganska bra med. Men vi skall akta oss för att hamna i samma okontrollerade situation som vi hade före 1976. Det finns ju tendenser till att man glömmer att man behöver instrument för att kunna bevara också en försörjningstrygghet. När det gäller krav på självförsörjning, självbestämmande och möjlighet att klara sig i en kriseller krigssituation, där alla normala relationer mellan länder bryts upp, är det viktigt att nämna i en sådan här diskussion att dessa problem fortfarande finns kvar så länge den grundläggande misstroendeklyftan mellan länder inte kan elimineras. Det är naturligtvis ingen tillfällighet att livsmedel, kläder —teko har diskuterats här — och andra basförnödenheter för mänskligt liv är särskilt reglerade områden i det internationella handelsumgänget. Detta har att göra med att vi inte litar på varandra och att just de varorna är en viktig del i vårt vardagsliv. Vad till sist beträffar de internationella företagen och embargopolitiken vill jag bara säga att det är viktigt att notera vilka konsekvenser denna politik kan få inte minst för de mindre och medelstora företagen. Som jag sade tidigare tycker jag att regeringen är alldeles för sangvinisk i sin deklaration. Det är viktigt att den utredning som nu tillsätts i fråga om de mindre och medelstora företagen och deras möjlighet att utnyttja teknik och att exportera tar upp de här embargofrågorna till diskussion. Jag vill fråga Mats Hellström om så blir fallet.

Herr talman! På min fråga om bakgrunden till oljeköpen från Iran svarar statsrådet Hellström att det var samma motiv som under tidigare regeringars tid, när bl.a. jag var ansvarig. Det är ett mycket märkligt svar. Skillnaden mellan de oljeköp från Iran som gjordes då och de som nu är aktuella är att då skedde de på begäran av den oljelagringsansvariga myndigheten, nämligen ÖEF. Vi hade ett oljelagringsprogram som gällde 1981 och 1982, och de inköp av olja som då gjordes bl.a. från Iran företogs helt i enlighet med det då gällande oljelagringsprogrammet. Den här gången har ÖEF däremot bett regeringen att inte fullfölja oljeköpen. Det är här den grundläggande skillnaden ligger. De oljeköp som gjordes förut gjordes för att förstärka våra lager av olja här hemma, men nu finns uppenbarligen andra motiv. Efter det svår Mats Hellström här lämnade ökar min tveksamhet om vad det är för motiv som har legat bakom att regeringen mot ÖEF har bestämt sig för att köpa olja från Iran. Jag skall inte nu föra en stor ekonomisk debatt med utrikeshandelsministern. Mats Hellström reser ju så mycket att han kanske inte hinner hänga med i de senaste turerna. Vi hade en finansdebatt för några veckor sedan där vi rätt ingående diskuterade om det svenska näringslivets konkurrenskraft verkligen fortsätter att växa, om exporten verkligen ökar och om den statistiska nedgång i utrikeshandeln som vi har haft för första delen av det här året är tillfällig eller om den är ett uttryck för att kurvan på nytt vänder nedåt genom att vi har låtit inflationen rusa i höjden så att svenska varor har blivit dyrare. Det är det diskussionen har handlat om. När jag tar upp Sydostasien gör jag det därför att detta sannolikt är den mest expansiva marknaden. Den är intressant för svenska exportföretag både på grund av den höga tekniska kvaliteten hos svenska produkter och, förhoppningsvis, på grund av vår konkurrensförmåga. Statsrådet Hellström har förstahandskunskap om detta. Då är det intressant att de länder i den regionen som har varit mest framgångsrika är just de som har fört en öppen frihandelspolitik och som inte har lagt några hinder i vägen för import eller för valutainflöde utan har förlitat sig på det egna landets relativa konkurrensfördelar. Att sedan Jörn Svensson kände sig trampad på tårna och ansåg sig behöva försvara Vietnams ekonomiska politik är naturligtvis en annan sak.

Herr talman! Jag har två litet mer terminologiska reflexioner, innan jag går över till att diskutera följderna för exporten och den nationella ekonomin av en eventuell konjunkturnedgång 1986. Man rör sig i den här debatten med en väldig massa politiskt betingade klichéer. Man bryr sig t.ex. inte om att planekonomierna i världen, trots att de många gånger är mycket dåligt organiserade, har allvarliga problem, utsätts för handelsbojkotter och har svårt att ta sig ut på marknaden, är de ekonomier som har den största tillväxten. Det visar sig långsiktigt att det förhåller sig på det sättet. Detta bevisar ju inte att de är bäst i allt, men det är ändå något man bör hålla i minnet. Man skall också komma ihåg att även det man kallar planekonomier är marknadsekonomier. Det är inte så att det å ena sidan finns marknadsekonomier och å andra sidan planekonomier, utan det finns olika typer av marknadsekonomier. Den sovjetiska ekonomin t.ex. är en typisk marknadsekonomi. Det är klart att det är annat som styr hur marknadsfaktorerna reagerar och utformas än i en kapitalistisk ekonomi, men en marknadsekonomi är det lika fullt. Om man skall göra någon vettig analys är alla industrisamhällen marknadsekonomier. Jag vill också helt kort säga till Mats Hellström att vad jag menar med verklig frihandel är inte det som man i dag kallar för frihandel. Det som i dag finns är inte någon fri handel utan en av olika maktpolitiska intressen styrd handel, som inte närmar sig de teoretiska idealen för fri handel. Men även om vi hade uppnått de teoretiska idealen för fri handel — som, det skall jag gärna erkänna, har en hel del fördelar att bjuda på — så är förutsättningen för att dessa fördelar kan utvinnas att parterna är någorlunda jämlika. Om de inte är det utan det finns stora skillnader i ekonomisk utvecklingsgrad eller politisk makt, måste de svagare en tid lita till protektionistiska åtgärder av olika slag för att kunna bygga upp en styrka som möjliggör en övergång till verklig frihandel senare. Detta är en tanke som även en socialdemokratisk ekonom som Gunnar Myrdal har fört fram. Jag tror absolut att den är riktig, och tillståndet i världen utgör ett mycket gott bevis för att den är riktig. Sedan handlar det inte bara om vem som växer snabbast utan också om hur resurserna fördelas. I ett av de ekonomiskt rikaste länderna här i världen finns det faktiskt 30 miljoner undernärda, så det går inte bara att förhärliga Sydkorea, Indonesien och alla andra rövarregimer som lämnar vägen öppen för utländskt kapital. Återigen vill jag ha ett svar från Mats Hellström. Det är ju så att reallönesänkningarna har utgjort den faktor på vilken ni har byggt den exportexpansionsfilosofi som är en del av regeringens ekonomiska politik. Om det nu kommer ett bakslag under 1986 skall man, säger Mats Hellström, dra nytta av de inkomster man har fått under exportkonjunkturen. Det troliga är dock att de inte kommer att användas för expansiva investeringar när konjunkturen sjunker, och då måste någonting annat till, en form av intern nationell expansion som inte bygger på lönesänkningspolitik och åtstramning. Är detta riktigt, eller är det fel?

Herr talman! Till det sista svarade jag redan i mitt tidigare inlägg att det är just genom att gå över från en exportledd konjunkturuppgång till en förstärkning av den interna efterfrågan, inte minst överbryggad via industriinvesteringarna, som det blir möjligt att bära av och i möjligaste mån klara sig under en lågkonjunktur om den skulle komma. Burenstam Linder ogillade uppenbarligen att jag kallade honom vilsen. Nu behöver han inte ta detta så personligt. Att Burenstam Linder är en mycket skicklig oberoende expert har jag ingalunda ifrågasatt. Men tillhör man ett parti som har den vilsenheten att det inte kan presentera om det har ett eget regeringsalternativ eller om det skall regera ihop med de andra borgerliga partierna och därmed inte presenterar något samlat alternativ till regeringspolitiken, då blir man vilsen. Och är det så att de problem man tar upp i debatten framför allt härrör från ens egen regeringstid, är det klart att även en oberoende expert kan komma att framstå som vilsen. Burenstam Linder tar exempelvis upp frågan om skuldbördans ökning. Det är ju så att i den mån vår utlandsskuld nu ökar är detta enbart betingat av de räntebetalningar på utlandslån som vi fortfarande får beta av från er tid. Ni byggde däremot upp utlandsskulden genom att låna i utlandet till konsumtion. Det gör inte vi, men självfallet har vi kvar att betala räntorna på era lån. Jag förstår att man när man försöker utmåla den typen av problem, som man själv är ansvarig för, som regeringens ansvar framstår som litet vilsen — oberoende expert eller inte. Grundläggande är, det vidhåller jag, att den borgerliga oppositionen har misslyckats med att presentera ett gemensamt alternativ. Jag tror det beror på att ni allihop valde att säga: Det här kommer inte att gå. Jag minns mycket väl debatterna i det gamla riksdagshuset hösten 1982, exempelvis i finansutskottet. Budskapet var: Regeringen kommer att misslyckas. Det var det enda kitt som höll er samman, för ni har alltså inget eget, samlat borgerligt alternativ. Detta är naturligtvis er svaghet i debatten nu, när ni skall presentera och profilera era partier vart för sig men inte samlat kan presentera något trovärdigt alternativ till regeringspolitiken. Det har sagts att jag dels inte har lyckats klargöra vad energiministern menar om oljan, dels att jag dementerat vad hon har sagt. Jag har citerat energiministern. Jag har sagt att när energiministern har tagit upp de utomordentligt besvärliga strukturfrågorna på energimarknaden — som sannerligen är besvärande — har hon uttryckligen uttalat att regeringen inte har för avsikt att i något läge vidta åtgärder som står i strid med våra handelspolitiska åtaganden eller som skulle äventyra viktiga svenska exportintressen. Jag har sagt att det för närvarande inte finns några planer från regeringens sida att införa importavgifter. Olof Johansson menar att regeringen är sangvinisk när det gäller inställningen till USA:s teknikexport. Jag tycker det är ett märkligt uttalande. Regeringen har, som det står i den handelspolitiska deklarationen, t.o.m. upprepade gånger under förra året gjort invändningar direkt till USA:s regering mot både de förslag till skärpningar när det gäller distributionslicenser som har lagts fram av Department of Commerce och de förslag som varit aktuella i den amerikanska kongressen. Denna inställning har vi velat redovisa även för riksdagen. Vi har varit mycket aktiva på detta område. Jag uttalar också å regeringens vägnar att vi utgår från att den amerikanska regeringen inte kommer att införa skärpningar som skulle störa vår handel. Det förvånar mig fortfarande att just Björn Molin i riksdagen tar upp frågan om oljeköp från Iran. Jag vidhåller att samma typ av motiv föreligger. Det kan i längden vara besvärande att ha en stor export till ett land varifrån man inte har någon eller mycket liten import. Utöver de av rena beredskapsskäl motiverade ÖEF-programmen, som Björn Molin hänvisar till, vill jag påpeka att under sin tid var även den regering där Björn Molin var handelsminister involverad i rena motköpsaffärer, som alltså gick utöver ÖEF. De beslut som den nuvarande regeringen har fattat gäller inom ramen för det tidigare lagringsprogrammet, så ur den synpunkten är det inga konstigheter. Jo, Björn Molin, jag råkade faktiskt vara hemma under finansdebatten. Jag är väl medveten om den debatt som fördes då. Huruvida isarna eller någonting annat har medfört någon ändring av januaris siffror får väl framtiden utvisa. Vad vi diskuterar här i dag är vad som kan redovisas med någon säkerhet, dvs. utvecklingen under 1984. KI:s siffror visar ju, Burenstam Linder, att man totalt sett under 1984 har kunnat hålla de marknadsandelar som ökade kraftigt under 1983, medan kommerskollegiums siffror visar att man t.o.m. skulle ha haft någon ökning av marknadsandelarna jämfört med 1983. Därmed må vara hur som helst. Vad jag sade var att det är en självklarhet att de effekter för att hjälpa fram en marknadsandelsökning som devalveringarna i sig ger måste klinga av. Den berömda J-kurvan kan inte ha förbigått Burenstam Linder, antar jag. Sedan gäller det förstås — och det är vad hela handelsdeklarationen handlar om — att regeringen med andra medel arbetar för att kunna upprätthålla en stark export och en god konkurrenskraft också när devalveringarnas direkta effekter klingar av. Där är det så — och jag förstår att det är besvärande för er — att Sverige fortfarande är ett av de länder i OECD som har den allra lägsta lönekostnadsökningen per producerad enhet. Vi har fortfarande god konkurrenskraft. Budgetpropositionen från 1985 handlar om att vi skall se till — bl.a. genom ett mycket hårt inflationsmål, som är krävande för arbetsmarknadens parter — att vi också 1985 får en kostnadsutveckling i Sverige som möjliggör att denna starka utrikeshandelsutveckling kan fortsätta. Jag vill säga till Jörn Svensson att det tyder på en märklig inställning — just för att komma från vpk — att hävda att vi skulle ha råd att ta på oss en ökad utlandsskuld och sedan i lugn och ro beta av den. Men just med hänsyn till vad Jörn Svensson själv nyss sade om risken för beroende av stormakter, supermakternas roll när det gäller handeln osv., beroendet av internationella finansieringsorgan och banker, är det väsentligt för ett land som Sverige att i möjligaste mån minska sitt finansiella utlandsberoende. Därför är det nödvändigt att också fortsättningsvis ha den typ av exportöverskott som vi nu har tvingats att ha genom de svåra strukturella problemen i svensk ekonomi med en stor skuldsättning till utlandet — problem som den här regeringen sannerligen fick ta över! Herr talman! Jag kan inte se annat än att debatten måste sammanfattas så att ingen egentligen har kunnat gendriva att den svenska ekonomin när det gäller utrikeshandeln går mycket bra. Vi har vänt ett underskott på 6 miljarder kronor, som vi tog över 1982, till ett överskott på över 24 miljarder kronor. Det överskottet är så stort att det dessutom räcker för att kompensera alla våra stora utlandsräntor för 1984. När jag säger vi, Olof Johansson, menar jag verkligen hela det svenska samhället. Det svenska näringslivet har på ett utomordentligt kraftfullt sätt agerat, utnyttjat devalveringarna. Jag kan se, genom de många resor jag gör tillsammans med näringslivsrepresentanter, med vilket engagemang och med vilken god vilja näringslivet nu anstränger sig för att ordentligt kunna öka den svenska exporten. Det gäller också löntagarorganisationerna, som har medverkat i det ganska hårda omställningsprogram som är nödvändigt om sysselsättningen i Sverige skall kunna klaras på lång sikt, Jörn Svensson. Såväl löntagarorganisationerna som näringslivet har alltså bidragit till att den ekonomiska politik som den nuvarande regeringen gick in med ganska snabbt efter valet har gjort att vi när det gäller utrikeshandeln är på rätt väg.

Herr talman! Avsikten med mitt inlägg i den handelspolitiska debatten är att ta upp en del frågor som endast delvis har berörts i regeringens handelspolitiska deklaration. Vad gäller deklarationen som sådan har jag självfallet inga invändningar. Det som utrikeshandelsminister Hellström har fört fram i dag understryker socialdemokratins frihandelsvänliga inställning. Denna inställning — i varje fall vad gäller handeln med varor och tjänster — är också något som vi delar med flera andra partier här i Sveriges riksdag. De borgerliga partierna har visserligen gjort försök att anklaga socialdemokratin för att prata frihandel men praktisera protektionism. Jag antar att dessa försök ingår i det allmänna borgerliga opponerandet och inte kräver något mer omfattande bemötande. Det finns dock anledning att slå fast två intressanta sakförhållanden. För det första: Det stora genomreglerade och protektionistiska varuområde som vi har kvar i Sverige är jordbruket. Och var går de politiska skiljelinjerna där? Jo, där är det centern, moderaterna och i viss mån folkpartiet som kraftigt motsätter sig alla försök till avreglering, marknadsekonomi och importkonkurrens. För det andra talade de borgerliga på sin tid en del om att utvidga frihandeln, men samtidigt kan vi konstatera att det inte blev så mycket av det hela. Däremot tillsatte den socialdemokratiska regeringen 1982 en särskild utrikeshandelsminister, som nu driver handelsfrågorna med kraft, inte minst när det gäller att jämna vägen för frihandel på tjänsteområdet, som ju är en stor och snabbt växande näringslivssektor. Självfallet finns det principiella skiljelinjer mellan socialdemokratin och de borgerliga partierna avseende handeln och internationaliseringen, men detta gäller förvisso inte vilka som är anhängare eller inte på varuoch tjänsteområdena. När däremot de borgerliga partierna, främst moderaterna och folkpartiet, vill inkludera i frihandelsbegreppet att man skall ta bort alla nationella spärrar på valutaområdet och släppa fritt företagsförvärv, utländskt ägande av svenskt näringsliv osv., då finns skiljelinjen där. Då säger vi socialdemokrater stopp och menar att just det faktum att företagandet blir alltmer multinationellt till sin karaktär gör det speciellt viktigt att det finns några nationella kontrollmöjligheter kvar. Utan sådana nationella ekonomisk-politiska maktmedel menar vi att Sverige inte har det minimum av påverkansmöjligheter kvar på det ekonomiska området som behövs för att vi skall kunna tillvarata medborgarnas intressen i ett litet utrikeshandelsberoende land som Sverige. Vi vill även fortsättningsvis kunna ha en dialog med våra stora svenska multinationella företag — med all respekt för vad konkurrensförhållandena kräver — om avvägningen av deras sysselsättning i Sverige och utlandet och var det svenska företagets nyckelfunktioner som huvudkontor, forskningsoch utvecklingsavdelning och liknande bör ligga. En annan fråga där det möjligen föreligger en skiljelinje mellan delar av borgerligheten och socialdemokratin är hur man skall se på den tendens som finns hos vissa mäktiga handelsnationer att via handelspolitiska åtgärder pressa på andra stater sin politiska ideologi. Vi har sett flera exempel på hur vissa länder har hotat med att inte acceptera också tidsbegränsade statliga industripolitiska åtgärder, trots att dessa klart syftat till att underlätta strukturrationaliseringen inom en industribransch. Exempelvis har ju de svenska statliga riskkapitalinsatserna inom stålindustrin kritiserats av USA, trots att syftet har varit att kunna genomföra neddragningen i för orter och anställda socialt någorlunda acceptabla former. Denna typ av mänskligt hänsynstagande, menar jag, får vi inte släppa efter på. Och vi måste envist hävda att i ett litet land som Sverige med begränsade privata kapitalresurser måste staten ta på sig en finansieringsroll, som privata intressen möjligen har resurser att sköta i större stater som Västtyskland och USA, utan att detta för den skull betraktas som någon handelspolitiskt skadlig subventionspolitik. Utrikeshandelsministern berörde i sitt tal nödvändigheten av att med kraft fortsätta arbetet att göra Norden till en reell hemmamarknad för företagen. Jag tycker att det finns all anledning att understryka detta. Vi har en unik samhörighetskänsla i Norden. Arbetet med att fullfölja slopandet av tullhindren genom att eliminera olika administrativa spärrar, att ha gemensamma standarder och och låta varuprovning i ett nordiskt land gälla i ett annat osv. —- som statsrådet talar om — är viktigt. Det är också glädjande att de nordiska finansministrarna, efter den bakläxa de fick vid Nordiska rådets förra session, nu har samlat sig till förslag om mera långtgående gemensamma insatser än tidigare för att bekämpa arbetslösheten i Norden. Det här hindrar inte att det finns en utbredd känsla av att det nordiska samarbetet alltmer går på tomgång och att mycket mer borde kunna åstadkommas. Det är helt klart att de nordiska ländernas näringsliv måste samarbeta mer om vi skall kunna hävda oss på världsmarknaden. Företagen i Norden är på många områden alltför små jämfört med sina mäktiga konkurrenter. Jag tillhör de socialdemokrater som anser att tiden nu borde vara mogen att föra upp det nordiska samarbetet till en ny nivå vad gäller kapitalliberaliseringsområdet. Det är önskvärt med en gradvis kapitalliberalisering inom Norden, gemensamma kapitalmarknadsinstitutioner, en ge mensam nordisk aktiemarknad, fri etableringsrätt och liknande. Detta skulle på ett helt annat sätt än tidigare lägga en stabil grund för samarbete och samhörighet och en fortsatt effektivisering av näringslivet i Norden. Det skulle också vara en viktig signal till företagen om att nu på allvar komma loss på detta område. Det har sagts att de förpliktelser som vi ingått inom ramen för industriländernas samarbetsorganisation — OECD -— skulle utgöra ett hinder för att åstadkomma en kapitalliberalisering inom Norden, om man inte samtidigt utvidgade kapitalliberaliseringen till att också gälla samtliga OECD-staters företag. Och det är något som vi socialdemokrater, som jag inledningsvis redovisat, motsätter oss. Huruvida dessa krav föreligger på OECD:s politiska plan har dock enligt min mening inte fullt ut prövats. Däremot bestrider ingen att om den nordiska kapitalliberaliseringen sker inom ramen för något slags tullunion, så är det helt tillåtet enligt våra internationella avtal. Jag menar därför att vi då ytterligare bör stärka den nordiska samhörigheten genom att skapa denna tullunion. Det borde vara en väsentligt lättare uppgift nu än när frågan var mycket nära sin lösning för ett femtontal år sedan. Genom att frihandeln för varor nu är genomförd i Västeuropa är det ju bara gemensamma nordiska tullar för en mindre del av vår import som vi måste harmonisera. Och dessa tullar är nu väsentligt lägre än de var då. Det är naturligtvis möjligt att EG-samarbetet sätter gränser för i vilken utsträckning Danmark kan vara med. Men detta kan inte ständigt få bromsa den nödvändiga utvecklingen av samarbetet inom Norden. Det gäller i stället i så fall att hitta särskilda lösningar för Danmarks del. Herr talman! Regeringen har i sin utrikespolitiska deklaration inte närmare berört det ökande tryck som USA nu utövar inom GATT för att få främst EG att gå med på minskat tullskydd och minskade exportsubventioner när det gäller handeln med jordbruksprodukter. Det är en intressant utveckling, där Sverige hittills har hukat sig i skydd av EG. Samtidigt är det helt klart att svenskt jordbruk på vissa områden borde ha goda konkurrensmöjligheter inom ramen för en friare handel med mer eller mindre förädlade jordbruksvaror. Ingen vet vad utgången av det ställningskrig som nu pågår mellan USA och EG kommer att bli. I vilket fall som helst lär det bli en långdragen process, men sannolikt går utvecklingen i liberaliserande riktning. Jag anser att det skulle vara värdefullt om Sverige inom ramen för EFTA-samarbetet aktualiserade frågan om att inom denna frihandelsorganisation studera förutsättningarna för en ökad liberalisering inom jordbruksoch fiskeområdena EFTA-länderna emellan, och vilka effekter detta skulle få. Att kunna börja med en viss minskning av handelsrestriktionerna mellan EFTA-staterna på detta område skulle sänka matpriserna för konsumenterna och också längre fram vara till nytta för svenskt jordbruk. Herr talman! Låt mig sluta mitt inlägg med att ta upp en sak som borde oroa många fler än nu tycks vara fallet — även om detta har berörts i den här debatten i större utsträckning än kanske den handelspolitiska deklarationen gav underlag för. Det gäller USA:s allt hårdare restriktioner mot export av högteknologiprodukter. Tillsammans med sina NATO-allierade och Japan utövar USA en allt hårdare kontroll över bl.a. elektronikkomponenter som ingår i många svenska företags produkter och som vi aldrig fullt ut kan ersätta med egen tillverkning. Vi är alltså beroende av USA. Reaganadministrationen har steg för steg utvidgat mängden komponenter som inte får exporteras vidare till öststater och andra länder som anses vara motståndare till USA. Det gäller även sådana produkter som i all rimlighets namn måste betraktas som civila produkter. Man utövar också en hårdhänt kontroll över hur reglerna efterlevs. Finns det bara en liten USA-komponent med, så är det stopp. Svenska företag som använder avancerad USA-teknik tvingas nu skriva på avtal som öppnar dörren för USA:s kontrollmyndigheter när det gäller att göra en detaljkontroll i företaget. De företag som till äventyrs inte skriver på får stora problem genom mycket långa ansökningstider — eller får inga tillstånd alls att köpa USA-elektronik. Allt detta ökar i hög grad osäkerheten för de svenska teknologiföretagens planering. Det föder också misstanken att vissa företag som är nära knutna till USA — i USA eller Europa — får särskilda fördelar. Och än viktigare: Att på detta sätt steg för steg skära av handeln mellan öst och väst kan inte tjäna en fredlig utveckling. Sovjet kommer alltid att kunna skaffa sig den elektronik man behöver till prioriterade områden — låt vara till högre kostnader. Kvar står en ökad avskärmning genom den minskade handeln, minskade mellanfolkliga kontakter och ett stärkande av de intressen som förespråkar konfrontation och fortsatt upprustning. Det är tragiskt att ett alliansfritt land som Sverige — låt vara passivt och mot sin vilja — också tvingas in i detta återfall i det kalla krigets politik. Ett visst hopp ligger i att den embargopolitik, som Reaganadministrationen bedriver, ingalunda är oomtvistad bland övriga NATO-stater. Det borde därför finnas möjligheter för den svenska regeringen att mer aktivt söka motverka embargopolitiken, inte enbart genom isolerade demarcher i Washington — som utrikeshandelsministern här har redovisat — utan också i samverkan med andra stater: neutrala stater som Schweiz och Österrike samt NATO-länder som Frankrike och Norge.

Herr talman! Låt mig först till Lennart Pettersson säga att vi för vår del ställer oss bakom kravet på en liberalisering av handeln med jordbruksprodukter. Vi är också övertygade om att det på sikt skulle vara till fördel såväl för näringen som för konsumenterna. Jag skall i mitt anförande redovisa folkpartiets uppfattning i ett par aktuella handelspolitiska frågor. Det gäller dels tekoproblematiken, dels förslaget om vissa avgifter till tullverket. Men först, herr talman, några allmänna synpunkter på vår handelspolitik: Frihandeln är och har varit basen för ett litet utlandsberoende land som Sverige. För vår industri är det en absolut förutsättning att kunna sälja utomlands. Vi har valt denna öppna ekonomi av flera skäl — först och främst därför att den är en förutsättning för det svenska välståndet. Utan ett fritt utbyte av varor och tjänster skulle svenska folket ha det betydligt sämre. Genom att våra företag har tillgång till världsmarknaden kan de bygga upp en produktion som är effektiv och ger billigare varor. För folkpartiet är det självklart att Sverige även i fortsättningen skall ha en öppen ekonomi. Som liberaler är vi oroade över de inskränkningar i frihandelssystemet som blir alltmer omfattande runt om i världen. Även om Sverige som nation kan tyckas ha små möjligheter att påverka den här utvecklingen så måste vi göra allt som står i vår makt för att bevara och utveckla frihandeln. I alla internationella sammanhang måste Sverige verka för en fri, internationell handel. Och vi måste själva vara ytterst varsamma med åtgärder som kan starta handelskrig! Jag tror att regeringen och Mats Hellström delar folkpartiets uppfattning om värdet av en fri handel — för svensk industri och svenska konsumenter men också för fred, frihet och utveckling i vår värld. Desto mera anmärkningsvärt tycker jag att det är när regeringen på några områden för en politik som direkt motverkar en sådan strävan. Det är inte underligt om det upplevs som hyckleri när man i allmänna ordalag betygar sin tro på en utvecklad världshandel, fri från de handelshinder som främst går ut över de fattiga folken, samtidigt som man på hemmaplan idogt manövrerar för att tillgodose vad man inbillar sig vara Sveriges intressen. Herr talman! På kort tid har tre utredningar redovisats som bekräftar vår uppfattning att Sveriges importbegränsningar i fråga om tekovaror inte skyddar svensk tekoindustri. Samma slutsatser kommer man till när man studerar aktuella importsiffror från kommerskollegium. Visserligen minskar vi importen av kläder från u-länderna, men samtidigt blir den andel av tillförseln som utgörs av svenska kläder också mindre. Förklaringen är att klädimporten från EG och EFTA-länderna ökar. De uteblivna effekterna för svensk tekoindustri är egentligen skäl nog för att slopa importrestriktionerna. Ändå finns enligt min uppfattning två invändningar som är viktigare. Vårt krav på en liberal världshandel måste självfallet förenas med att u-länderna ges möjligheter att bygga upp sina ekonomier. De måste få hjälp med att bryta sig loss från sin ofta ensidiga roll som leverantör av råvaror. Skall de lyckas bredda sin produktion måste de samtidigt veta att deras varor tas emot på de rika ländernas marknader och inte stoppas vid gränsen. I det här sammanhanget spelar textiloch konfektionsindustrin en viktig roll. Den kännetecknas av en relativt enkel teknik och är arbetsintensiv. För många av de framgångsrika u-länderna — särskilt i Asien — har tillverkning av textiloch konfektionsvaror blivit inkörsport till industrialiseringsprocessen. Jag menar därför att Sveriges restriktiva hållning när det gäller import av tekovaror från u-länderna står i direkt strid med vår uttalade vilja att förbättra levnadsvillkoren för människorna i de fattigaste länderna. Aldrig någonsin har vi haft så omfattande begränsningar som vi har i dag. Sverige har kommit att betraktas som ett av de mest restriktiva industriländerna i MFA, multifiberavtalet. Genom en speciell ”nordisk klausul” har vi dessutom skaffat oss rätt att underskrida den ökningstakt i importen från u-länderna som övriga i-länder förbundit sig att hålla. Den andra utgångspunkten för vår kritik mot importbegränsningarna är konsumentens berättigade krav på billiga och bra kläder. Det faktum att restriktionerna minskar möjligheten att köpa utländska varor till fördelaktiga priser beaktas, tycker vi, alltför sällan i debatten. Beräkningar pekar på att en oreglerad tekoimport skulle betyda att priserna sänktes med i storleksordningen 15-20 26. Barnfamiljer skulle vinna mest på en ökad u-landsimport, uppskattningsvis 1 000-1 500 kr. per år. Importbegränsningar innebär ytterligare en nackdel för klädkonsumenten, dvs. för hela landets befolkning. Med det system vi tillämpar, alltså olika kvoter och importlicensförfaranden, är det nämligen mycket svårt att bilda sig en uppfattning om vad skyddet egentligen kostar. Herr talman! Sammantagna blir argumenten för att avskaffa handelsrestriktionerna på tekoområdet mycket starka. Det handlar om vårt ansvar för utvecklingen i de fattigaste länderna och om svenska konsumenters rätt att köpa kläder så billigt som möjligt. När det dessutom visat sig att begränsningarna inte skyddar svensk tekoindustri och inte heller fungerar som medel för att nå ett beredskapsmål bör de snarast avskaffas. Folkpartiet föreslår att detta sker successivt under en femårsperiod. Herr talman! Kammarens ledamöter kommer om några veckor att få ta ställning till ett förslag som innebär inkomstförstärkningar för tullverket. Det handlar om fyra olika punkter, men merparten av beloppet kommer från en s.k. förrättningsavgift som tullen skall debitera vid arbete utanför normal kontorstid. Författningsenligt kan tullverket ta ut en sådan avgift redan i dag, men som det hittills fungerat är större delen av trafiken undantagen. Enligt vår uppfattning bör det här förslaget inte genomföras. För det första är det principiellt fel att införa ett system med avgifter på skatter, vilket det här i praktiken blir fråga om. För det andra finns det viktiga näringspolitiska och handelspolitiska invändningar, redovisade bl.a. av kommerskollegium. Att införa en ny tullavgift, som inte har en direkt koppling till en kostnad, skulle direkt strida mot t.ex. GATT-bestämmelserna och rimma dåligt med huvudprinciper inom såväl GATT som EG och EFTA, huvudprinciper som går ut på att minska tullar och avgifter. Med all säkerhet skulle åtgärderna betraktas som en inskränkning i frihandelssystemet. Kritiken mot förslaget har alltså varit massiv. Det återstår att se om i första hand de socialdemokratiska företrädarna i berörda utskott har tagit intryck av synpunkterna från bl.a. kommerskollegium. Har man gjort det, kommer förslaget inte att genomföras, under alla omständigheter inte i sitt nuvarande skick. Enligt folkpartiets uppfattning bör det avslås i sin helhet.
Herr talman! När det gäller tullförrättningsavgifterna, som tullverket nu arbetar med i samråd med bl.a. kommerskollegium, så har den frågan berörts tidigare i debatten, och jag har utförligt redovisat vår syn på den. Jag tar alltså inte upp den igen. Däremot tog Christer Eirefelt upp några frågor om tekopolitiken som kanske ändå kunde kräva några kommentarer — förutom den att när folkpartiet självt var i regeringsställning förde man en annan politik än den som Christer Eirefelt nu talar för. Så sent som under Björn Molins handelsministertid lade man till nya länder — men det må vara en annan sak. Först till frågan om de fattigaste länderna och Sveriges trovärdighet. Sverige är det land i världen som importerar mest kläder per capita såväl från världen som helhet som från u-länderna. Den svenska importen från u-länder uppgick 1983 till 43 US-dollar per capita. Motsvarande siffra för USA är 33 90 och för EG 23 2. Importen till Sverige av kläder från i-länderna har under en tioårsperiod fram till 1983 legat på oförändrad nivå, vilket alltså talar emot det överflyttningsargument som Eirefelt använder, nämligen att om man har ett multifiberavtal kommer vi att få motsvarande import från andra länder. Jag delar Christer Eirefelts känsla för konsumenterna och konstaterar att 60 90 av kostnaden för importerade kläder inte tillkommit utanför Sverige utan i Sverige. I genomsnitt är 40 76 av kostnaden hänförlig till det exporterande landet, men här i Sverige tillkommer 60 26 genom mellanhänder, påslag, distribution och i detaljhandelsledet osv. Är man verkligen intresserad av konsumentaspekten finns alla skäl att intressera sig för denna fråga — och jag hoppas Christer Eirefelt intresserar sig för de påslag som görs i Sverige. Jag vill också bara notera att när Christer Eirefelt, liksom många andra debattörer, tar upp barnfamiljernas klädkonto är detta självfallet en angelägen fråga. Man har talat om att ha något slags restriktioner på barnkläder. Det gjorde nu inte Christer Eirefelt när han tog upp barnfamiljerna. Vi har inga sådana restriktioner. Importörerna kan avväga om de vill ha vuxenkläder eller barnkläder inom ramen för bestämda kvoter. Men det intressanta är alltså att denna fråga framställs som om det vore ett specifikt ' svenskt problem, som om det vore en specifik svensk restriktion när det gäller barnfamiljerna. Så är det ju inte. Tvärtom pågår, vilket också är fullt legitimt och rimligt, en internationell kampanj i denna fråga. Bl.a. ger importörintressen uttryck för detta genom debatter i olika länder. I väldigt många västeuropeiska länder pågår just nu exakt samma artikelskrivande med exakt samma argument om barnkläder och barnfamiljer osv. som också pågår i Sverige. Det är förvisso inget fel i detta. Det är inte fel att föra debatter på ett internationellt plan, men om man hämtar argument som förs fram i Västtyskland eller England eller i vilket annat land det nu kan vara, stämmer argumenten inte alltid med den svenska verkligheten. Det kanske man skulle tänka på i tekodebatten.

Herr talman! När man tittar på överföringen av importen från u-land till EG och EFTA-länderna, kan man absolut inte komma till någon annan slutsats än den jag har kommit fram till — dels om man läser de aktuella utredningar som Mats Hellström säkert känner till, dels, och framför allt, om man tittar på kommerskollegiums siffror. På basis av detta kan man klart konstatera att importen från u-länderna minskar — inte mycket, men något. Samtidigt minskar också den svenska andelen av klädtillförseln. Alltså måste det vara importen från EG-länderna som ökar. När det sedan gäller vårt ansvar kan man efter läsning av samma utredningar konstatera att beträffande andelen import av tillverkade varor från u-länder är Sveriges siffra erbarmligt dålig. Om man tar alla länder utgör importen från u-land ca 13 26. Från Europa som helhet är importen 9,6 96, och siffran för Sverige är 4,4 960. Jag tycker att det väsentliga är att de skäl som man hittills har anfört för begränsningar inte längre håller. Detta är också skälet till att man nu — med facit i hand — trots vad som hände under Björn Molins tid kan kräva att importbegränsningarna avskaffas. Vi ser nu att de inte har de effekter som de var tänkta att ha. Det är klart att i en situation där importbegränsningarna bara leder till att importen flyttas över till länder där vi inte kan åstadkomma begränsningar är beredskapsmålet av intet värde. Från folkpartiets sida anser vi att det viktigaste av alla de skäl som finns för att ta bort importbegränsningarna är vårt ansvar gentemot u-länderna. Vi vet att det för de fattigaste länderna är ett absolut måste att få avsättning för sina industrivaror. Vi vet också att det för de allra fattigaste länderna är tekoindustrin och tillverkningen av tekovaror som är den första inkörsporten till en industrialisering och till bättre levnadsförhållanden i dessa länder.
Herr talman! Christer Eirefelt gör ett försök till indirekt bevisföring beträffande omflyttning av importen, men det finns inga klara och entydiga siffror som styrker vad han säger. Det är belagt väl att importen från EG-länderna i huvudsak inte är någon lågprisimport. Där finns en klar skillnad. När det gäller vår allmänna u-landshandel menar Christer Eirefelt, om jag förstår honom rätt, att vi har en lägre andel import jämfört med andra länder — han gav några exempel. Här finns det en statistisk villa som man kanske skall tänka på. Små länder, som har ett mycket stort allmänt utrikeshandelsberoende, får en lägre procentuell andel u-landsimport av det enkla skälet att det i större länder med större hemmamarknad är mycket som produceras på närmarknaden inom det egna landet av maskinutrustning o. d. och aldrig kommer med i handelsstatistiken. Men vi måste i ett land som Sverige importera från EG och EFTA-området, och detsamma gäller alla små länder. Därför blir, rent procentuellt i förhållande till den totala handeln, vår u-landsimport lägre. Det är alltså en statistisk villa. Om man i stället jämför u-landsimporten med t.ex. den svenska bruttonationalprodukten och har det som mått, ser man att vi inte på något sätt skulle ha en låg u-landsimport. Däremot är det vissa länder, framför allt de gamla kolonialmakterna, som har en högre andel u-landsimport. Men i övrigt skiljer Sverige ingalunda ut sig på det sätt som Christer Eirefelt antydde.

Herr talman! Riksdagen står nu i begrepp att — med verkan för framtiden — förklara att lag i Sverige får stiftas på utländskt språk. Så sker för övrigt omkring två månader innan vi riksdagsledamöter skall fara till Arboga för att där högtidlighålla det stolta minnet av vår första riksdag för 550 år sedan. Vårt svenska språk är uttrycksmedlet för oss svenskar. Det är språket som förenar oss, utgör vår identitet och är förbindelsen med vår historia, vår kultur och vårt ursprung. ”Du folk, du land, du språk som blev vårt, du vår andes stämma i världen” — för att citera Verner von Heidenstam. Att lag i ett fritt Sverige skall stiftas på vårt eget modersmål borde vara en självklarhet. Att en svensk skall mottaga påbud på främmande språk borde vara en omöjlighet. Det är därför som jag varit verksam i detta ärende på det sätt som framgår av lagutskottets betänkande. I en egen reservation har jag utvecklat skälen för min ståndpunkt från konstitutionell och från rättslig synpunkt.